Herr talman! Jag konstaterar att de åtgärder som föreslås i betänkandet och som vinner riksdagens gillande är förslag om åtgärder som i hög grad kommer från moderata ledamöter. Jag konstaterar att de moderata ledamöterna i utskottet redan den 3 maj förde fram frågan om t.ex. konfiskering. Det pågår en diskussion om straffskärpning, om förverkande av vinster osv. Jag har alltså uppfattningen, Ingvar Svensson, att det är verkningsfulla och kraftfulla åtgärder som vi dessutom kan överblicka. Hur det är med överblickbarheten i det som inte går igenom nu tycker jag framgår ganska tydligt av min debatt med Catarina Rönnung. Möjligen är det så att ett vilande grundlagsförslag i praktiken torpederas redan i dag. Till slut tror jag att både Ingvar Svensson och jag skall avhålla oss från att delta i skönhetstävlingar av det slag som Ingvar Svensson fantiserade om.
Herr talman! Jag tackar för den senare komplimangen. Jag har bara en liten fråga till Stig Bertilsson: Vilken moderat var det som talade om förverkande av vinster när det gäller barnpornografi?

Herr talman! Låt mig från början deklarera att jag i den här frågan inte företräder Folkpartiets partilinje, utan kommer att yrka bifall till utskottets majoritetsskrivning. Jag beklagar att jag inte har varit mer framgångsrik i att övertyga mitt eget parti, även om det finns en stor minoritet i gruppen som också kommer att stödja det här yrkandet. Jag tänker inte heller ägna mig åt partipolitiska angrepp, utan försöka ge de tungt vägande skäl som jag tycker finns för att förorda en kriminalisering av innehav av barnpornografi. I tidningen kunde vi i dag läsa om ett nytt beslag. Ett till synes helt normalt par hade i sin ägo ett stort antal filmer, 3 000 kunder och 5 000 beställningar. Det här kommer som ett utflöde av den utredning som har gjorts i Norrköping. Vad man ytterligare kommer att hitta vet vi ingenting om, men uppenbarligen är det vi nu bevittnar toppen av ett isberg. En del av ökningen, både i vår uppmärksamhet och i förekomsten, kan mycket väl bero på den tekniska utvecklingen. Straffskärpningar har skett och det är utmärkt. Men de troligen effektivaste medlen har utskottet inte lyckats samla sig till. Då tänker jag på en snabb kriminalisering av innehav och en skärpning av spridningsrekvisitet. Varför är det nödvändigt med en kriminalisering? Vi har två mycket viktiga principer som står emot varandra. Det är skyddet för barnen och det är skyddet för tryck och yttrandefriheten. Vi har principen att innehav aldrig är kriminaliserat i Sverige, oavsett vilka vidrigheter eller vilken smörja det handlar om är ett innehav inte kriminaliserat. En sådan regel skulle innebära att vi gör ett genombrott i vår grundlagsstiftning. Det har hävdats att det skulle finnas risk för spridning. Hur stor är den risken? Det sägs att har man gjort ett sådant här ingripande en gång så kan man göra det flera gånger. Varför skulle en kriminalisering bli unik i just det här fallet? Jag anser för min del att sexuella övergrepp mot barn står i en särställning och är ett betydligt allvarligare brott än de andra som är uppräknade i tryck och yttrandefrihetsgrundlagarna, som uppvigling, förtal eller hets mot folkgrupp. Det tycker jag av följande skäl: När barn utsätts för övergrepp av det här slaget vet vi genom forskning att de blir skadade för livet. Forskningen visar också att de barn som utsätts för sexuella övergrepp har svårare att urskilja var gränsen mellan det tillåtna och det otillåtna går och därför också löper större risk att som vuxna utsätta nya barn för samma övergrepp. I det här avseendet har alltså samhällets vuxna ett särskilt ansvar för att skydda barnen. Jag anser därför att sexuella övergrepp och sexuell tortyr, som det handlar om i de här alstren, aldrig kan jämföras med någonting. Det är vår moraliska skyldighet att vidta alla tillgängliga medel för att skydda barnen. Det är inte tillräckligt utrett, säger man också. Justitie och konstitutionsutskotten hade en gemensam utfrågning. Den visade att den utredning som man anser behöver göras för att klarlägga problemen och riskerna redan finns. Riksåklagaren ansåg att det behovet var tillgodosett. När man pressade dem som ropade på mer utredning på preciseringar kunde de inte presentera sådana. Man talade i generella termer. En annan fråga som är aktuell är: Är en kriminalisering ett effektivt medel? Man har velat göra gällande i debatten att så inte skulle vara fallet. Vid den utfrågning jag hänvisade till fick vi klart besked om att en kriminalisering skulle vara ett verkningsfullt medel. Justitiekanslern sade t.ex. som svar på frågan om innehavsförbud skulle vara ett effektivt medel i rättstillämpningen: ''Den frågan vill jag besvara med att jag tror på det.'' Även riksåklagaren anser att det här är ett effektivt medel. Han ger flera exempel på hur lagstiftning på ett mycket verkningsfullt sätt påverkar svenskars beteeende. Han menar alltså att svenskar är påverkbara med lagstiftning och menar att kriminalisering naturligtvis också i det här fallet skulle få till effekt att vi skulle få en starkare spärr mot innehav och även mot produktion. En kriminalisering skulle vara effektiv också när det gäller att bekämpa export och import av de här alstren. Man talar om att det är svårt att dra gränser och att föra bevisning. Det har aldrig varit lätt att göra sådana här avgränsningar. Det är inte heller någon som har påstått att det i det här fallet skulle vara lätt att dra gränser. Men tidigare har ju aldrig det faktum att det skulle vara svårt att hitta avgränsningar och bevisningar hindrat en lagstiftning som man har ansett vara oerhört väsentlig. Jag vill citera vad riksåklagaren sade vid utskottets utfrågning: ''Det är klart att det uppstår bevissvårigheter. Att det är svårt att bevisa är inte ett skäl mot att kriminalisera. Tvärtom är det ofta så, att vi känner särskilt stort ansvar inför de brott vi har svårt att bevisa, eftersom vi måste reagera med kraft och avståndstagande i de få fall som uppdagas.'' Med hänvisning till dem som visligen visar ansvar mot dem som har att förete bevisningarna säger riksåklagaren: ''Med all respekt för den välvilja som ligger bakom vill vi ha ett besvärligt bevisläge. Det kräver rättssäkerheten, och det kräver vårt eget intresse av att driva en verksamhet som vi verkligen tror på.'' Detta var alltså riksåklagarens syn på hur man skall övervinna eventuella svårigheter i bevisföringen. Vi kan också se hur utvecklingen inom detta vidriga område, om vilken vi inte har några delade meningar, går mot allt grymmare våldsinslag. Barnpornografi, som förr kunde bestå av bilder av poserande nakna barn, har i dag utvecklats till utdragna skildringar av sexuell tortyr av barn, från spädbarnsålder och uppåt. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att på ett mycket enkelt sätt sprida dessa bestialiska skildringar över hela jordklotet. Dessutom kan varje mottagare, på bråkdelen av en sekund, ändra någon liten del av bilden eller filmen så att just hans exemplar blir unikt. På så sätt har man snabbt gjort det omöjligt för samhället att ingripa och bestraffa på grundval av både innehav och spridning av bilder. Samtidigt vet vi att pedofilerna regelmässigt använder den här sortens skildringar för att inbilla sina offer att detta är ett naturligt sätt för barn och vuxna att umgås. Kritik har framförts mot förslaget att tillämpa en snabbare behandling med hänvisning till att frågan inte skulle vara tillräckligt utredd och att snabbehandling bara skall användas i frågor av stor principiell räckvidd. Inte ens Lagrådet har funnit att skyddet mot barnen kan vara av stor principiell räckvidd, och jag måste bara beklaga detta. Jag vill påminna om att det i regeringsformen står att niomånadersregeln får frångås om KU med femsjättedelsmajoritet medger detta. KU är alltså fullt suverän att använda möjligheten att med femsjättedelsmajoritet fatta snabbare beslut i grundlagsfrågor. Regeln finns där. Den finns där som en säkerhetsventil att användas när det finns tillräckliga skäl. Jag tycker nog att de avslöjanden som har gjorts både när det gäller beslag och annat men också den tekniska utveckling som har skett visar att det finns ett behov av möjligheten att fatta snabbare beslut. Jag vill också peka på det otroliga engagemang som finns i vårt land. Aldrig någonsin har jag mött ett så stort engagemang från alla håll i landet. Här har tidigare redovisats de namnunderskrifter och brev som vi har fått. Det är oerhört angeläget att engagemanget nu fortsätter, eftersom vi med det beslut som vi nu kommer att fatta inte kommer att ha möjlighet att göra någonting förrän kanske 1999 eller 1998. Det kommer att behövas ett engagemang också i fortsättningen för att vi skall nå bättre framgång i beslutet om kriminalisering nästa gång det blir aktuellt. Herr talman! Sammanfattningsvis finns det en lång rad skäl för kriminalisering av innehav och för att använda möjligheten till en snabbare lagstiftning. I valet mellan skyddet för barnen och skyddet för pedofilerna, väljer jag skyddet för barnen. För mig är det fullständigt obegripligt att vår grundlag skall missbrukas till att skydda pedofilers rätt att inneha skildringar av sexuella övergrepp mot barn. Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag vill anknyta till det Elvy Söderström sade allra sist i sitt anförande om att vi har ett ansvar i Sveriges riksdag. Det är alldeles riktigt. Jag konstaterar dock att socialdemokraterna hade större delen av 80-talet på sig att ta ansvar när det gäller barnpornografifrågan. Det gjordes en del större beslag mot slutet av 80 talet. Det föranledde inga ingrepp från då sittande justitieministrar av socialdemokratisk kulör. Man har inte levt upp till något större ansvar i frågan. Anledningen i övrigt till att jag begärde ordet var, herr talman, att jag skall försöka ge en korrekt beskrivning av hur det förhöll sig i utskottet när jag ändrade uppfattning. Det är riktigt, som Elvy Söderström säger, att jag i sällskap med en av de socialdemokratiska ledamöterna -- Hans Göran Franck vid namn -- antog ett förslag innebärande att man skulle vidga konfiskationsgrunden något till att avse de brott som innefattas i tredje och fjärde kapitlen brottsbalken. Jag ändrade ståndpunkt till förmån för regeringens ursprungsförslag dagen därpå på grundval av att det vidgade konfiskationsgrunden ytterligare vid beslagtagande av sådana alster som påträffas vid förundersökning. På det sättet fick vi en bättre möjlighet att angripa just detta material om det träffas på i förundersökning. Därmed ansluter vi oss också till den uppfattning Justitiekanslern hävdade. Det var väl mer eller mindre på Justitiekanslerns initiativ som man framförde tanken att konfiskera material som har tagits i beslag vid förundersökning oberoende av den föregående brottsmisstankens art. Därför ändrade jag mening. Det innebär att det förslag som utskottet nu lägger på riksdagens bord är bättre när det gäller vidgad konfiskationsgrund än det som eljest hade blivit utskottets förslag. Jag tycker att även Elvy Söderström bör kunna hälsa det med glädje och tillfredsställelse, eftersom det rör kampen mot barnpornografin.

Herr talman! Det kan inte sakna intresse att upplysa kammaren om att Socialdemokraterna har haft chans att göra någonting åt det här fenomenet, eftersom det ingalunda är nytt. Det har varit känt tidigare, men man har undvikit att göra något. Det har behövts borgerliga regeringar, 1976--1982 och sedan 1991, för att vidta lagstiftningsåtgärder i syfte att komma till rätta med barnpornografin. Socialdemokratiska regeringar har inte brytt sig. halvtidsfrigivningen, och det kan de möjligen berömma sig för, men det innebär att bl.a. den här typen av brottslingar får komma ut tidigare än vad som eljest vore värdefullt med hänsyn till det allmänpreventiva syftet.

Herr talman! Jag måste säga att jag drar helt andra slutsatser i fråga om grundlagsändringar än vad Elvy Söderström gör. Att det har varit turer i utskottet fram och tillbaka är ju ett bevis för att ärendet inte har kunnat beredas på det sätt som är skäligt och rimligt när det gäller grundlagsförändringar. Det är därför vi har fått de här turerna och fått i övrigt en stressad hantering i utskottet som grundlagar egentligen inte skall behöva utstå. Min egen inställning till innehavskriminalisering berörde jag förut. Elvy Söderström uppmärksammade tydligen inte, och det noterades heller inte fullt ut i Aftonbladet, den tidning som hade någon form av enkät, vad jag sade utöver att jag inte är motståndare till innehavskriminalisering utan kan tänka mig ett förbud. Jag tillade nämligen: om det är en verkningsfull åtgärd, om vi kan se att den ger effekt i andra länder och om den inte får effekter på yttrande och tryckfrihet som vi inte kan förutse. Att det tillägget inte framkom i Aftonbladet är möjligt, men det har framkommit i annan press. Sedan tycker Elvy Söderström att det är synd att det är Moderaternas förslag som utgör ryggraden i dagens betänkande. Men jag har uppfattat det som att Elvy Söderström har ställt upp på samtliga de förslag som i dag sannolikt kommer att genom riksdagens beslut bli lag. Eller är det inte så?

Herr talman! Bara helt kort. Det enda som föranleder fortsatt replikerande från min sida är att Elvy Söderström uppenbarligen inte har förstått att Det som präglar min inställning är att vi skall vidta verkningsfulla åtgärder mot barnpornografi. Då kvarstår jag vid, Elvy Söderström, att om vi efter ett noggrant utredningsarbete kommer fram till att det är skäligt, rimligt och riktigt att kriminalisera innehav, då kommer jag att rösta för det.

Herr talman! Inger René sade att det var ett ärligt nit och att barnpornografibrott är avskyvärda som alla hade kämpat för att komma åt. Men de 3 000 prenumeranter som polisen nu kommit på spåren skulle den 1 januari 1995 ha kunnat bli brottslingar om innehavet hade kriminaliserats. Nu sägs det att det måste vara ett så noggrant utredande. Med den lagstiftning som finns vet man inte säkert om dessa personer kan betraktas som brottslingar. Det hjälper ju inte att skärpa straffsatserna om själva verksamheten inte är kriminaliserad. Det kan också vara så att de som äger dessa tusentals filmer har organiserat sin verksamhet på det viset att det är fråga om överlämnande av enstaka exemplar. De kan ha hittat ett sådant juridiskt kryphål. Moderaterna har då sagt att man skall kunna konfiskera materialet om det rör sig om brott, men överlämnande av enstaka exemplar skall inte kriminaliseras. I och med denna attityd kvarstår detta kryphål, som kanske kan utnyttjas t.o.m. i det här fallet. Det är det som är det beklagliga. Man måste vara ärlig och konstatera att med de kryphål som fortfarande finns har en barnpornografibrottsling vissa chanser att fortsätta med sin verksamhet, även om straffsatserna har skärpts för de handlingar som redan är kriminaliserade.

Herr talman! Ingrid René kan ändå inte förneka att med förslaget om kriminalisering av innehav kunde man efter den 1 januari 1995 ha haft 3 000 fler personer som hade begått brott än vad det blir med de nuvarande lagstiftningen. En massa brottslingar har då sluppit undan påföljd, annat än att de möjligtvis förlorar en film.

Herr talman! Inger René sade i sitt anförande att det är viktigt att ha verkningsfulla redskap för att bekämpa barnpornografin. Med detta beslut och detta ställningstagande har ju Inger René avsagt sig möjligheterna att använda sig av ett av de mest verkningsfulla instrumenten för bekämpning av barnpornografi. Under de utfrågningar som vi hade i utskottet redovisade riksåklagaren och justitiekanslern tillsammans med företrädare för Rikspolisen att de anser att kriminalisering av innehav skulle vara ett mycket verkningsfullt och effektivt medel för bekämpning av barnpornografi. Nu har Inger René chansen. Hon kan rösta för möjligheten att kunna använda sig av ett av de mest verkningsfulla medlen. Vidare säger Inger René att hon beklagar att skyddet för barnen ställs mot grundlagen. Men det är ju detta som det handlar om! Det gäller två viktiga principer i grundlagen: skyddet för barn och skyddet för yttrande och tryckfrihet. Det är precis det som vi har att ta ställning till. I det här fallet har majoriteten i utskottet tagit ställning för att det är viktigare att grundlagen skyddar barnen än att den skyddar pedofilernas rätt att inneha alster av den här typen. Att ändra grundlagen i den här riktningen är ett hot mot det öppna samhället, sade Inger René. Men att ändra grundlagen för att öka skyddet för barn kan ju aldrig vara ett hot mot det öppna samhället! I stället utgör det ett verksamt medel för oss vuxna att kunna tala om att detta accepteras inte av det svenska samhället.

Herr talman! Det kommer alltid att finnas experter som har olika uppfattningar i dessa frågor. Och det kommer det också att finnas om fyra år när det eventuellt presenteras ett resultat av en utredning och en remissrunda. Då står vi på exakt samma punkt som vi nu gör. Var skall tyngdpunkten läggas? Skall den läggas på skyddet för barnen eller skyddet för pedofilerna? Det är det som det handlar om. För mig är det alldeles uppenbart att vi i i dag kan skicka tydliga signaler, även om vi har missat möjligheten att fatta ett snabbt beslut för att skydda barnen. Vi hade en chans att skärpa lagstiftningen från den 1 januari 1995, men detta har Moderaterna hindrat. Nu blir det ingenting förrän 1999.

Herr talman! Inger René har ett djupt engagemang i sakfrågan. Det är bara synd att hon har låtit sig vilseledas av dåliga rådgivare. Jag begärde ordet därför att jag ville ge en korrekt historieskrivning när det gäller detta med konfiskation. Jag vill först poängtera att det inte finns något ursprungligt förslag från regeringen. Det lärde jag mig som journalist, att en lagrådsremiss inte är något regeringsförslag. Det finns alltså en lagrådsremiss som innehåller en skiss till hur man skulle kunna hitta en lösning. Lagrådet hade också vissa synpunkter på detta. När vi gick in i den materiella hanteringen av hur man skulle lösa detta med konfiskationen var det ett allmänt missnöje med Lagrådets snäva tolkning av de möjligheter som stod till buds. Det var många som ville ha en utvidgning. Men då säger Inger René att detta skedde på moderat initiativ. Hon talar om att ''vi'' begärde. När hon talar om ''vi'' uppfattar jag det så att hon menar ''vi moderater''. Men det är inte sant, och det vet hon. Det fördes en diskussion inom moderatgruppen om hur långt man skulle gå. Den 31 maj fattades ett beslut som innebar att förslaget om vidare konfiskering förhindrades av två moderater och en socialdemokrat. Det där med moderat initiativ gällde den 1 juni. Då kan man säga som Inger René, att ''vi moderater'' begärde att det beslut som fattades den 31 maj skulle upphävas. Då var det ett moderat initiativ. Men då hade många av utskottets ledamöter redan ställt sig bakom det.

Herr talman! Det finns ett mycket omfattande material både om barnprostitution och barnpornografi. Barnprostitutionen är det mest allvarliga och det grundläggande. Barnpornografin skulle inte kunna existera om inte den allvarliga och omfattande barnprostitutionen fanns. Det finns också lagstiftning om detta i åtskilliga länder. Det finns erfarenheter av hur den lagstiftningen har verkat. Det borde ha varit möjligt för regeringen att komma med ett förslag i detta ärende. Men det är ett faktum att regeringen inte har något förslag. Det som regeringen har sagt nyligen är att man skall utreda frågan ytterligare.

Eller skall vi avvakta den tilltänkta utredningen? När skulle det i så fall kunna bli något förslag? Justitieministern är inte här nu. Det hade varit bäst om hon hade svarat på denna fråga. Det kanske finns någon annan som kan svara. Elvy Söderström har redan berört hur ärendet har behandlats i Europarådet. Där har det varit fråga om behandling av både barnprostitution och barnpornografi. Det finns ett klart beslut av Europarådet. Jag är själv delegat och har följt debatten och det beslut som fattades. Det fanns ingen i den svenska delegationen som gick emot förslaget och det beslut som fattades i Europarådet. Därför undrar jag vad det är som har gjort frågan så komplicerad sedan beslutet i Europarådet fattades, som gör att detta inte kunnat handläggas på annat vis. Av Birger Hagårds anförande och moderaternas särskilda yttrande framgår att man menar att majoritetens förslag till kriminalisering av innehav inkräktar på censurförbudet. Men förslaget gäller ju redan utgivna filmer och skrifter. Förslaget har i detta avseende utformats precis på samma sätt som det konfiskationsalternativ som moderaterna ställer sig bakom. Innebär konfiskationsalternativet också att censurförbudet är i fara? Den frågan måste man nog besvara om man skall få detta att gå ihop på något sätt. Det har gång på gång sagts att det är moderaterna som står bakom den skrivning som finns på s. 49 i utskottsbetänkandet. Det gäller frågan om hur man allmänt sett skall bekämpa barnpornografibrottslighet. Men ett faktum är att det förslag som finns här avviker från det förslag som moderaterna lade fram. Det förslag moderaterna lade fram var att man, trots att bara ett år gått sedan beslut fattades om straffskärpningar, skulle göra ett tillkännagivande om ytterligare straffskärpningar och då utan att utreda. Då behövdes inga utredningar. Det som nu står är det förslag som jag själv framförde i utskottet, nämligen att man skulle följa upp denna fråga, utvärdera den och därefter ta ställning till om det behövdes någon ytterligare skärpning. Sedan tas dessutom frågan upp om ökade resurser för information och bekämpning över huvud taget för de rättsvårdande myndigheternas del, med något andra skrivningar än i moderatförslaget. Jag har instämt i den kritik som framförs i flerpartiyttrandet, och jag står också bakom utskottsutlåtandet. Men jag anser för min del, vilket jag har angett i ett särskilt yttrande, att det beslut som vi fattade vid sammanträdet den 31 maj 1994 sammantaget var vida bättre än det beslut som fattades dagen efter. Vid det första sammanträdet förelåg nämligen tillräcklig majoritet för att genom dispens från niomånadersregeln genomföra förslaget om kriminalisering av överlämnande av film eller videogram med barnpornografiskt innehåll. Dessutom anser jag att beslutet från den 31 maj var bättre än det från dagen därpå eftersom det på ett mycket bättre sätt beaktade vad Lagrådet hade uttalat i saken. Enligt min mening tillfredsställde det förslaget i högre grad kraven på rättssäkerhet. Också jag var för en vidgning av möjligheterna att göra förundersökningar. Skillnaden var att det i förslaget från dagen före fanns klara preciseringar, vilket gjorde förutsägbarheten större. Jag beklagar att det beslutet inte fick stå fast, men det berodde på moderaternas agerande. Till slut vill jag bara säga att jag tycker att det är viktigt att det i detta utlåtande finns mycket klara skrivningar om försvarligheten, nämligen det som skall tillgodose tryckfrihetens, yttrandefrihetens, kulturlivets, forskningens och vetenskapens intressen i dessa frågor. På den punkten tycker jag att utskottets ordförande har agerat på ett värdefullt och förtjänstfullt sätt. Jag vill också uttrycka min tacksamhet över utskottets handläggare, som har utfört ett mycket gediget och juridiskt högkvalificerat arbete.

Herr talman! Problemet med det som Inger René säger är att Lagrådet har en annan uppfattning och menar att detta förslag kan leda till slumpartade ställningstaganden. För lagstiftningen är det genomgående bättre att man har klara preciseringar, och det är just det som Lagrådet är ute efter. Jag tycker att det är olyckligt att man inte gör på det sättet. De rättstillämpande myndigheterna kommer att påverkas av att man blir alltför generell och går in på områden som i grund och botten inte berörs av detta och där det praktiskt taget inte kommer att bli aktuellt. Det är viktigt att lagstiftningen är så rättssäker och förutsägbar som möjligt. Jag uppfattade Inger René som att hon tycker att förslaget är bra vad gäller straffskärpningen. Alla har också ställt sig bakom det. Men det avviker klart ifrån det förslag som moderaterna lade fram. Det hade synts mycket märkligt om man hade gjort ett tillkännagivande av att man utan utredning skulle skärpa straffen kraftigt -- och detta efter att bara ha erfarenhet av den tidigare straffskärpningen från 2 till 6 år, som också den genomfördes utan utredning. Häri ligger inkonsekvensen: I det ena fallet skall man utreda till ytterlighet. I det andra fallet är man beredd att ta ställning utan utredning.

Herr talman! Det är alldeles självklart att det med hänsyn till grundlagarna är mycket viktigt att man noga överväger alla dessa frågor. Men det är inget unikt att det finns undantag. Det finns en rad undantag av både mer eller mindre allvarlig beskaffenhet i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetslagstiftningen. I det här fallet är det enda riktigt beklagliga att regeringen inte har agerat i tid i denna fråga, utan att utskottet har fått göra så pass mycket av arbetet. Men min uppfattning är att man, när det gäller den tryckfrihetsmässiga och den grundlagsmässiga sidan av saken, har lyckat bemästra denna fråga -- tack vare att vi har haft så pass god utredningshjälp inom utskottet.

Herr talman! Debatten om barnpornografi har förts i ett stundom väl uppskruvat och politiserat tonläge. Besinning, sans och måtta har inte varit särskilt kännetecknande för en del av dem som har kastat sig in i debatten. Kopplet har släppts lös och drevet har gått. Man har tävlat om vem som vill och känner mest för barnens rätt och deras sak; vem som har ropat högst i akt och mening att en gång för alla stoppa detta ofog. Man har tävlat om vem som minsann vet bäst om vad som borde göras i rättan tid. Och visst -- sällan har väl en fråga väckt så mångas engagemang och känslor till liv; det har visat sig genom de tusentals brev, namninsamlingar, uppvaktningar och telefonsamtal som många av oss har fått, framför allt sedan TV 2:s Rapport på kvällen den 17 januari i år, utan förvarning, i sin löpsedel lät sända några upprörande sekvenser ur en av dessa barnpornografiska videofilmer. Därmed startade också folkstormen. Detta folkliga engagemang har merendels varit mycket äkta och bra. Det kan man tacka för. Men jag måste också säga att jag av en del frustrerade debattörer stundom har fått intrycket, dels att barnpornografi skulle vara ett nyupptäckt fenomen, dels att kriminalisering av innehavet vore det enda saliggörande sätt på vilket man skulle kunna sätta stopp för dessa avskyvärda alster. Verkliga förhållandet är ju annars att barnpornografin har varit känd ganska länge men också att samhället ingalaunda har stått helt utan medel och verktyg för att bekämpa den. Det har t.ex. funnits god tid för socialdemokratiska regeringar att vidta ytterligare åtgärder mot barnpornografin under större delen av 1980-talet -- men icke. Det gjordes ett antal beslag mot slutet av 1980-talet, men det föranledde inga ingrepp eller förslag till åtgärder från de då sittande socialdemokratiska justitieministrarna. Ett faktum, herr talman, är nämligen att det främst är borgerliga regeringar som har genomdrivit nya och skärpta straffbestämmelser för barnpornografibrott och sexualbrott riktade mot barn, medan Socialdemokraterna däremot har bidragit med att införa den s.k. halvtidsfrigivningen för brottslingar av olika kategorier. Detta är märkligt mot bakgrund av det litet nymornade indignationsintresse som man från socialdemokratiskt håll nu ägnar frågan om barnpornografin. Denna verksamhet har varit känd länge, och det har varit möjligt att ingripa mot den tidigare, om kraft och vilja hade funnits. Dessa omständigheter bör framhållas med skärpa, när skallet går -- och när det har gått -- mot den nuvarande borgerliga regeringen för att den på något sätt skulle ha suttit med armarna i kors och betraktat utvecklingen och låtit den ha sin gång. Inte minst den nuvarande regeringen har -- till skillnad från den tidigare socialdemokratiska -- tagit nya och viktiga initiativ för att bekämpa barnpornografin. Det verkar alltså snarare så att de borgerliga har känt och känner för att de facto, via lagstiftning och andra åtgärder, skydda och värna om barnen, medan Socialdemokraterna hittills mest tycks ha ömmat för de ''stackars'' Herr talman! Barnpornografin är vämjelig och vidrig såsom företeelse. Det anser jag och troligen även alla andra ledamöter av denna riksdagens kammare. Det finns därför all anledning att med effektiva och verkningsfulla medel fortsätta kampen mot dess förekomst, även om det nog tyvärr blir svårt att utrota den helt och hållet. Vi kan ha -- och vi har för närvarande -- litet delade meningar om vad som är effektivt och verkningsfullt, dels i förhållande till redan tillgängliga resurser och möjliga åtgärder som står till samhällets tjänst, dels vid en bedömning och avvägning av de grundlagsmässiga konsekvenser som framför allt en begärd innehavskriminalisering skulle innebära. Att, som vi moderater, värna om hur genomgripande -- för här rör det sig om genomgripande -- grundlagsförändringar av i detta fall tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skall gå till är, det vill jag understryka, varken att svika barnen eller att gå de s.k. pedofilernas ärenden. Den övergripande målsättningen måste givetvis i första hand vara att skydda barnen mot övergreppen och de upprepade kränkningar som barnen utsätts för varje gång en film eller bild visas och vidare att, om möjligt, komma åt dem som faktiskt begår dessa fysiska våldsövergrepp. Sverige har sedan lång tid ett internationellt sett unikt grundlagsskydd för tryckfriheten genom tryckfrihetsförordningen. Detta betyder förvisso inte att viktiga intressen inte kan få föranleda undantag från den gällande huvudregeln om frihet att yttra sig i de särskilt grundlagsskyddade medierna. Ett sådant intresse är t.ex. enskilda personers integritet, som inte får kränkas genom förtal eller förolämpning i något medium. Det är alltid fråga om en grannlaga avvägning mellan motstående intressen, där inget alltid tar över det andra men där utgångspunkten alltid är den principiella yttrandefriheten. Det är följaktligen inte möjligt att göra vare sig en ensidig kriminalpolitisk eller yttrandefrihetsrättslig bedömning. Det är dock konstitutionsutskottets uppgift att svara för dessa många gånger svåra avvägningar. Detta bör konstitutionsutskottet särskilt noga begrunda just på grund av sitt konstitutionella ansvar. Skyddet för enskilda individer är givetvis särskilt viktigt för dem som är mest värnlösa, dvs. barnen. Därför har en borgerlig regering också genomdrivit att barnpornografibrottet ingår i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Ett av de få undantagen från spridningsrätten enligt dessa grundlagar avser också mycket riktigt att skydda barn och ungdom. Enligt vår mening är det klart stötande att enskilda personer fritt skall kunna ta befattning med material som skildrar mycket grova övergrepp mot barn. Skyddet av barnen kan inte känna några nationella gränser, vilket är viktigt att understryka eftersom barnpornografibrott oftast tycks beröra barn från andra länder, framför allt kanske från Som har antytts väger de grundlagsreglerade tryckoch yttrandefrihetsrättsliga intressena även här tungt, vilket dock inte automatiskt innebär att barnpornografi är förtjänt av grundlagens skydd i alla lägen. Barnpornografibrottet ingår därför redan bland tryck och yttrandefrihetsbrotten. Kriminalisering av innehav av tryckta skrifter och annat särskilt grundlagsskyddat material är oförenligt med viktiga hävdvunna tryckfrihetsrättsliga principer. Att göra sådant innehav till brott fordrar därför mycket starka och välövervägda skäl. Därom är t.ex. såväl Lagrådet som Justitiekanslern rörande ense. En innehavskriminalisering tar sikte på ett genombrott av det s.k. absoluta förbudet mot censur och/eller andra åtgärder som föregriper materialets utgivning. Censurförbudet anses nämligen vara en av tryckfrihetens verkliga hörnpelare -- möjligen den viktigaste i hela regelsystemet. Herr talman! Som Lagrådet anför i sitt yttrande över de lagförslag som regeringen remitterade dit den 17 mars i år är det inte tillfredsställande att frågor om ändring av grundlag drivs under tidspress. Det fordras ett bredare analys och beslutsunderlag, innan genomgripande ändringar vidtas som innebär ett genombrott i de tryck och yttrandefrihetsrättsliga principerna. Remissbehandling på detta område brukar erfarenhetsmässigt ge värdefulla synpunkter av såväl saklig som teknisk karaktär att väga in i beredningsprocessen. Så har de facto inte skett med det av konstitutionsutskottet framtagna grundlagsförslaget om innehavskriminalisering som nu ligger på riksdagens bord. Enligt vår mening bör därför frågan om en kriminalisering av innehav av barnpornografi bli föremål för en bred beredning, där bl.a. såväl de tryckfrihetsrättsliga som de straffrättsliga aspekterna noga belyses.

Om ett sådant grundlagsändringsförslag läggs fram så att det kan träda i kraft senast den 1 januari 1999, leder en sådan beslutsordning således inte till ett senare ikraftträdande än om riksdagen redan nu fattar beslut om ett vilande grundlagsförslag som kan antas slutligt först efter 1998 års val. Herr talman! De förslag som konstitutionsutskottet nu lägger fram -- med undantag för det nu aktuella, enligt vår mening ofullständigt belysta, kriminaliseringsalternativet -- är bra och står vi eniga bakom. Det moderata förslaget om möjligheten att konfiskera barnpornografi som påträffas i samband med förundersökning tillgodoser behovet att stoppa vidare spridning och därigenom också att förhindra att barnen utsätts för upprepade integritetskränkningar. Det innebär inte heller den genomgripande förändring av grundlagen som en innehavskriminalisering, enligt vad höga jurister inom Lagrådet och även justitiekanslern har menat, skulle medföra. Jag skulle med apostrofering av konstitutionsutskottets ordförande i detta sammanhang kanske passa på att tacka poliser och åklagare som med dagens verktyg gör storartade insatser för att bekämpa denna typ av brottslighet. Men jag vill i det tacket också inbegripa justitiekanslern och Lagrådet, höga och aktade jurister som vet och förstår att noga värna om grundlagen och formerna för hur den skall ändras. Herr talman!

Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vidhåller nog att folkstormen började i och med att Rapport gav vidare spridning åt denna företeelse. Detta har man i och för sig i efterhand fått godkänt för, sedan justitiekanslern prövat saken. Det låg ett försvarligt allmänintresse bakom denna spridning, men det var då som folkstormen tog fart. Jag vill till Elvy Söderström säga att också vi moderater kämpar mot barnpornografin. Det visas inte minst av vilka initiativ moderata justitieministrar men också andra borgerliga justitieministrar tidigare har tagit. Däremot har socialdemokratiska justitieministrar inte gjort detsamma. Det är bara att se i historiens dagbok och finna att detta är förhållandet. Jag konstaterar bara det. Vi blickar naturligtvis framåt, men för att få en riktig och rättvis belysning av dessa frågor, som ingalunda har varit okända tidigare, bör det nämnas att det har gjorts mycket litet under hela 80-talet av tidigare socialdemokratiska regeringar.

Herr talman! Jag tycker att det förslag som nu ligger på riksdagens bord är en utomordentligt god komplettering av redan existerande åtgärder, lagparagrafer och bestämmelser för att bekämpa barnpornografin. Att vi nu har sagt nej till en omedelbar kriminalisering av innehavet beror just på de betänkligheter som inte minst Lagrådet och justitiekanslern har anmält och som det finns anledning att ytterligare penetrera. Ett sådant genombrott får principiella och politiska konsekvenser. Det är mycket möjligt att man kommer att landa på ett sådant förslag även efter en treårig eller fyraårig utredning, men låt oss först samvetsgrant göra den, så att vi när vi lägger fram ett sådant här förslag verkligen kan säga att vi kan stå för det i alla stycken. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord beträffande innehavskriminalisering har ju inte, till skillnad från vad som normalt är fallet, varit utsatt för ens den ringaste remissomgång.

Herr talman! Alltför ofta kommer politiken att handla om symboler och slagord. Det är mycket lätt att i debatter tala om medlen i stället för om målen, och det är i hög grad vad debatten om barnpornografin har kommit att handla om. Inte minst vittnar många av dagens inlägg om detta. Ett stort problem som vi möter ute i samhället är ju att barn, både svenska och utländska, utsätts för grova övergrepp. En del av dessa övergrepp filmas eller fotograferas. Filmer och bilder av övergreppen utsätter barnen för integritetskränkningar, och det förekommer trots förbud handel med och spridning av dessa filmer och bilder. Försöker man gradera olika vidrigheter finner man att det är övergreppen mot barnen som är de värsta. Det är i det sammanhanget som de största och viktigaste insatserna skall göras. Målen bör vara för det första att stoppa övergreppen, för det andra att stoppa barnpornografin. Därför föreslår också regeringen i en lagrådsremiss att straffen för grovt sexuellt utnyttjande skärps från max 4 till max 6 års fängelse. Bestämmelsen om sexuellt ofredande skärps, och begreppet sexuellt utnyttjande av barn ersätts och blir i stället sexuellt utnyttjande, med hårdare straff. Barnpornografin är något som fyller oss alla med avsky. Jag fick i höstas tillsammans med Elvy Söderström och Catarina Rönnung tillfälle att se delar av de filmer som tagits i beslag i bl.a. Norrköping. Det var med bestörtning och illamående vi fick se scener som mer präglades av tortyr än av sexualitet. Jag kan inte förstå hur man kan bli upphetsad av att sticka nålar i småflickors underliv eller att tvinga sig på barn i 2--3-årsåldern. Det är med rätta absolut förbjudet att förgripa sig mot barn, liksom att framställa och sprida tidningar och filmer med inslag av barnporr. När jag fick se dessa filmer i Norrköping kom jag till insikt om att vi måste hitta former för att stoppa barnpornografin. Mot bakgrund av vad vi nu sett är det helt oförståeligt att en socialdemokratisk regering 1971 tillät handel med barnporr, något som sedan var tillåtet tills en borgerlig regering 1980 drev igenom ett förbud. En del av det material vi såg i Norrköping verkar komma från den tid då affärerna var tillåtna, alltså 1971--80. Vi moderater, liksom nästan alla andra människor, tar bestämt avstånd från barnporr. Därför har vi ett klart förbud mot framställning av barnporr för spridning, liksom vi har ett klart förbud mot spridning. Därför fyrdubblades också straffen för barnpornografibrott 1993 till upp till två års fängelse. Vad det nu gäller är hur vi ytterligare kan minska spridningen av barnporr i vårt samhälle. Trots mycket klara förbud förekommer det både barnporr och grova övergrepp mot barn. Mot bakgrund av vad vi nu hört i debatten, inte minst från socialdemokratiskt håll, finns det ändå skäl att granska det partiets tidigare agerande i frågan. Bakgrunden ger snarast intryck av att det vi hör nu är slagord för slagordens egen skull, inte en seriös debatt om problemen och målen och om hur vi skall nå målen. Hur ser då historien ut? 1965 hade utredningen Yttrandefrihetens gränser tillsatts. Utredningen ansåg att restriktionerna mot pornografi skulle tas bort, men en yttersta gräns skulle ändå finnas kvar. Denna gräns skulle sättas vid övergrepp mot barn och vid grovt våld. 27 remissinstanser stödde förslaget om en yttersta gräns, medan 10 ville ta bort alla gränser. När dåvarande regeringen i april 1970 lade fram proposition i ärendet, fanns inte någon yttersta gräns kvar. All pornografi, alltså även barnpornografi, skulle släppas fri. Produktion, handel och distribution -- allt skulle släppas fritt, även för barnporren. Vilka var de då som lade fram förslaget? Föredragande statsråd var Lennart Geijer. Som ledamot i samma regering, med det kollektiva ansvar som alla ministrar har, fanns också en Carlsson, nämligen Ingvar Carlsson. Bland dem som justerade betänkandet i konstitutionsutskottet var en inte helt okänd ledamot, nämligen Lena Hjelm-Wallén. De var med och släppte barnporren fri. Det kom att innebära att under nästan tio års tid, från 1971 till 1980, var det fullt lagligt att framställa, sprida och sälja barnpornografi i Sverige. I dag är det svårt att föreställa sig 1970-talets annonser för Först med en borgerlig regering 1980 blev barnpornografin kriminaliserad. Framställning och spridning blev förbjuden. Som jag sade tidigare verkar en del av det material som polisen i Norrköping tagit i beslag komma från den tiden när s-majoriteten hade gjort verksamheten laglig. Vilka var då argumenten för att släppa bl.a. ''I regeringsförslaget har kommitténs linje inte följts, utan det har föreslagits att nuvarande bestämmelser om sårande av tukt och sedlighet skall upphävas. Till grund för detta förslag ligger framför allt synpunkten att den enskilde medborgaren i största möjliga utsträckning själv bör få bestämma vilka framställningar i skrift, bild eller andra media som han vill ta del av. Även den fria och öppna debatt som förs i samhället också på sexuallivets område har beaktats.'' Lennart Geijer fortsatte: ''Vi hävdar ju att yttrandefriheten liksom tryckfriheten bör vara sådan att den som vill ta del av pornografiska bilder och framställningar må göra det. På den punkten är vi tydligen inte ense. Vi gör dock ett ingrepp här när vi säger -- i motsats till vad som gäller tryck och framställning i bild på andra samhällslivets områden att man får lov att föra fram det och försöka intressera andra människor för att köpa det. Men de människor som har intresse för detta måste själva göra något aktivt.

Herr talman! Det var en mycket intressant historieskrivning som Ola Karlsson ägnade sig åt. Den är mycket värdefull att upprepa i det här sammanhanget. Jag är ny i kammaren. Jag har bara suttit här under denna mandatperiod. Men jag har varit med i politiken i 30 år, och jag vet att dessa frågor användes i hög grad mot kristdemokraterna under 60-talet och början av 70-talet. Frågorna användes som det stora argumentet mot partiet på många håll och kanter. Men om vi skall vara litet rättvisa i historieskrivningen kan vi citera ur 1978: ''Någon analys av pornografin i allmänhet eller av våldproblemen har utredningen inte ansett sig behöva göra innan dess att ställning tas till barnpornografin. Enligt min mening hade utredningen bort pröva hela frågan om våld och pornografi i ett sammanhang. Vid en sådan prövning hade det varit möjligt att bättre överblicka de vidare konsekvenserna av det motiv utredningen anför som skäl för barnpornografiförbudet.'' Vidare står det i texten: ''Ett förbud mot barnpornografiska alster har nära samröre med framförallt pornografifrågor i allmänhet. Varje inskränkning av tryckfriheten -- hur oväsentlig den ur tryckfrihetssynpunkt än kan synas och hur angeläget det syfte som inskränkningar uppbärs av än må vara -- innebär ett brott mot den huvudprincip tryckfrihetslagstiftningen baseras på.'' Denna argumentering känns igen -- eller hur? -- i dagens debatt. Den som hade fogat detta särskilda yttrande till Yttrandefrihetsutredningens betänkande 1978 var en moderat, Per Unckel. Historien är kanske inte alltför ärofull.
Herr talman! Det finns i alla partier sidor och åsikter som vi inte tycker riktigt stämmer med vår egen inställning. Jag tycker själv att det är bra att spridningsförbudet infördes 1980. Detta är inte minst av det skälet att jag 1971, när produktionen av barnpornografi blev fri, var i den åldern att jag kunde ha blivit utsatt för fotografering, att bilder av mig kunde ha spridits, sålts fritt, fullt legalt i handeln. Det kunde ha varit mycket grovt kränkande för mig. Jag var 1971 bara tio år gammal. Jag tycker att det är bra att förbudet infördes. Jag tycker att det är bra att konfiskationen innebär att vi kan stoppa all den pornografi som påträffas. Jag vill ytterligare konstatera att det är intressant att av de socialdemokrater som 1970 röstade för en fullt fri barnpornografi, var det i dag sju stycken som instämde i Thage Petersons inledningsanförande. Det var Mats Hellström, De har under dessa år åkt än hit, än dit.
Herr talman! Historieskrivningen är intressant. Men det är kanske också bra, Ola Karlsson, att vi nyanserar verkligheten något när vi beskriver historien.
Herr talman! Det är utomordentligt med historiska tillbakablickar. Men en av de viktiga sakerna med att erinra sig historien är att man skall lära sig av den. Där framgick att Lennart Geijer hade sagt att den enskilda människan har själv rätt att bestämma vad han skall titta på och att det är fritt fram för personliga sexuella böjelser. Ola Karlsson instämmer i det i dag. Han röstar inte för en kriminalisering. Det går inte att i det ena ögonblicket kritisera en person som tar ställning för att det skall vara fritt fram för den enskilda människan att bestämma vad han skall titta på, för att sedan i nästa ögonblick rösta för något annat. Om Ola Karlsson har lärt sig något av det han kritiserar, skall han stödja utskottets förslag i dag.
Herr talman! Jag tycker att det är flera saker man kan lära sig av historien. En sådan sak är att man inte skall gå för snabbt fram med grundlagsändringar. Då lades propositionen fram den 10 april för riksdagen, och den 28 maj behandlades propositionen. Då fanns det inget minoritetsskydd. Jag tycker att det är bra att det finns i dag med reglerna om beslut med fem sjättedels majoritet och minst nio månader före valet. Den andra lärdomen jag drar är följande. Vi skall konstruera en lagstiftning som i första hand uppfyller målet, dvs. att få bort barnpornografi. Med hjälp av konfiskation når vi målet. Allt som påträffas i samband med en förundersökning kan beslagtas och förstöras. Det vi inte når med hjälp av konfiskation, men som nås med en kriminalisering, är att straffa den som innehar bilden. Det väsentliga för mig i denna fråga har i första hand varit att få bort barnpornografin. Det når vi med konfiskation.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att ha klart för sig vad som är mål och vad som är medel. Ola Karlsson talar mycket om detta. Men det verkar inte som om han har läst redovisningen av den utfrågning vi hade i konstitutions och justitieutskotten i februari. Riksåklagaren, justitiekanslern och representanter för Rikspolisstyrelsen uttryckte mycket tydligt att de ansåg att kriminalisering av innehav var ett effektivt medel att nå målet. Det räcker inte med att få bort barnpornografin, som Ola Karlsson uppenbarligen ser som sitt främsta mål. Det viktiga är att få hejda brotten. Barnpornografi grundar sig nästan alltid på ett brott, sexuella övergrepp mot barn. Det är de brotten vi måste komma åt. Vid en kriminalisering av innehav medverkar man till att marknaden minskas för dessa alster.
Herr talman! Jag tror att en konfiskation är en tillräckligt tydlig signal till marknaden om att detta är en företeelse som inte är försvarlig. Självfallet är en kriminalisering effektivare vad gäller möjligheten att straffa den som har pornografi i sitt hem eller som har köpt barnpornografi. Men det innebär ett antal problem med kriminalisering.

Med en kriminalisering naggar vi censuren i kanten. Då blir det möjligt att kriminalisera obskyra tidningar eller vad vi anser var tvivelaktig nyhetsförmedling eller innehavet av en barnpornografisk film. Vi ligger på gränsen till censurförbudet när det gäller kriminalisering.

Herr talman! Barnpornografi är en företeelse som är fullständigt oacceptabel. Det har sagts många gånger i dag. Framställningen av barnpornografiska alster förutsätter som regel allvarliga sexuella övergrepp mot barn, övergrepp som i sig är kriminaliserade. Till detta kommer den kränkning som barnen utsätts för genom att övergreppet finns dokumenterat och tillgängligt för andra. Lagstiftarna har naturligtvis ett stort ansvar för att göra allt som är möjligt för att skydda barnen mot sådana övergrepp. Under senare år har vi också fått en allt klarare bild av omfattningen och förekomsten av barnpornografiska alster, främst genom härvorna i Huddinge och Norrköping. Justitieutskottet har haft tillfälle att yttra sig till konstitutionsutskottet i frågan om åtgärder mot barnpornografi. Justitieutskottet tar, på mycket bestämda kriminalpolitiska grunder, klart ställning för ett innehavsförbud. Ett innehavsförbud skulle vid sidan av straffhotet innebära att det blev möjligt att ta i beslag och förstöra all barnpornografi som påträffas, oavsett om den har varit avsedd för spridning eller har blivit spridd. När barnpornografi påträffas under framställningen skulle det inte gå att freda sig med att den inte var avsedd för spridning. Åklagarens bevisbörda i mål om barnpornografi skulle bli avsevärt lättare. Straffvärda fall skulle i större utsträckning än i dag kunna beivras. Justitieutskottet anser också att ett innehavsförbud skulle bidra till en minskning av nya övergrepp mot barn. En minskad produktion av barnpornografi bör nämligen bli en följd av den minskning av efterfrågan på barnpornografi som ett straffhot kan väntas medföra. Det finns således mycket starka kriminalpolitiska skäl för att kriminalisera innehavet av barnpornografiska alster. Jag noterade att justitieministern i dag sökte stöd hos justitiekanslern för sin ovilja att gå vidare med kriminaliseringsalternativet. Men om justitieministern och moderaterna här i kammaren hade lyssnat på riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Rädda Barnen och en mängd andra som har varit engagerade i arbetet mot barnpornografibrott hade de fått höra att det finns ett mycket klart stöd för behovet av en kriminalisering av innehavet. Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att konstitutionsutskottet har lagt fram ett vilande grundlagsförslag med innebörden att innehavet av barnpornografi skall kriminaliseras. Förslaget stämmer väl överens med den av justitieutskottets förordade utformningen av lagstiftningen. Jag beklagar emellertid att konstitutionsutskottet till följd av Moderaternas och Folkpartiets ovilja inte har kunnat lägga fram ett förslag som skulle kunna träda i kraft redan den 1 januari 1995. I den frågan vill jag särskilt understryka vad justitieutskottet har uttalat: ''Det är således motiverat med en skyndsam behandling av frågan om kriminalisering av innehav av barnpornografi.'' Bakom det uttalandet stod också folkpartisterna i justitieutskottet. Herr talman! Vi hade inte behövt befinna oss i den situation som vi befinner oss i i dag om regeringen inte hade visat sådan passivitet som den har visat. Justitieutskottet underströk förra våren såväl frågans angelägenhet som dess komplexitet. Trots detta tog inte regeringen frågan på allvar. I promemorian Skydd av barn avfärdas frågan på några få sidor. Några seriösa överväganden gjordes över huvud taget inte, trots att frågan om barnpornografi hade uppmärksammats både i massmedia och genom polisens utredningar. Trots att Rädda Barnen i en uppvaktning hos justitieministern i en särskild skrivelse krävt en kriminalisering av innehavet behandlade regeringen frågan på ett mycket översiktligt och rapsodiskt sätt. Jag förstår bakgrunden till passiviteten av det skälet att regeringen uppenbarligen har varit starkt oenig i frågan. Den har varit splittrad. Det visar inte minst den Lagrådsremiss som regeringen tvingades ta fram och som innefattade två olika alternativ. Justitieministern har inte lyckats ena regeringen att stå bakom ett förslag till riksdagen. Nu har justitieministern gått från kammaren. Jag är utomordentligt förvånad över justitieministerns uppträdande i dag. De partier och den majoritet som nu finns bakom KU:s betänkande innefattande en kriminalisering av innehavet anklagas för att utföra politiska symbolhandlingar och bedriva taktiskt spel inför valet. Det innefattar även justitieministerns egna regeringskolleger centerpartisterna och kristdemokraterna. Gun Hellsvik och övriga moderater försöker med högt tonläge och med utfall mot riksdagsmajoriteten och utskottsmajoriteten att skyla över sin egen passivitet. Justitieministern och moderaterna tycks inte kunna föreställa sig att den riksdagsmajoritet som nu finns för en kriminalisering har präglats av en vilja och ett engagemang när det gäller att bekämpa barnpornografibrotten. Uppriktigt sagt har det varit en bedrövlig tillställning att lyssna till justitieministern och de moderata representanterna i kammaren. Jag vill göra några kommentaren till vad som har sagts framför allt i slutet av debatten. Jag skall beröra Ola Karlssons inlägg. Ola Karlsson gör en lång beskrivning av historien. För det första är det bara att konstatera att Socialdemokraterna står bakom den ändring som gjordes på grundval av Unckel där uttryckte tveksamhet. För det andra konstaterar jag att Moderaterna, mycket riktigt, 1971 gick emot en liberalisering av lagstiftningen. Men i dag är ju förhållandena tvärtom. I dag är det Moderaterna som går emot en effektiv lagstiftning mot barnpornografin och socialdemokraterna som är beredda att genomföra en kriminalisering av innehavet som en verksam åtgärd mot barnpornografibrott. Herr talman! I ett yttrande i januari 1994, över den departementspromemoria som jag nyligen kritiserade, noterade justitiekanslern att det saknades säkra uppgifter om omfattningen av barnpornografi i Sverige. Men enligt departementets promemoria har det i den senaste tidens debatt kring sexuella övergrepp mot barn dock framkommit uppgifter som tyder på att den här formen av sexuellt utnyttjande av barn förekommer i väsentligt större omfattning än man i allmänhet tidigare har trott. Det är alltså under de senaste åren som uppgifterna om omfattningen och förekomsten av grova barnpornografiska alster har kommit fram. Därför sätts också frågan om åtgärder mot barnpornografin, av naturliga skäl, i centrum för den kriminalpolitiska debatten. Kunskapen om barnpornografins utbredning har således blivit alldeles klar och tydlig under de senaste åren. Detta är bakgrunden till att man från riksdagens sida, i brist på agerande från regeringen, har tvingats ta en rad initiativ för att motverka och bekämpa barnpornografin. Riksdagen har fått gå till handling i brist på agerande från regeringen. Det är välkommet. Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén hävdar, att om Moderaterna bara hade lyssnat på Polisen, Riksåklagaren och andra som deltog i den utfrågning som utskottet arrangerade, skulle vi utan vidare knot ha köpt förslaget om att efter snabbehandling acceptera kriminalisering av innehavet. Jag hävdar att vi har lyssnat på Riksåklagaren och Polisen, rikspolischefen och andra företrädare.

Vi försöker göra en bedömning, och det är inte lätt. Vi anser att vi måste ha längre tid på oss att överväga en eventuell kriminalisering av innehavet. Vi anser det inte bara mot bakgrund av att Lagrådet och Justitiekanslern har yttrat sig, utan också därför att remissförfarandet vid grundlagsändringar normalt sett brukar kunna avsätta värdefulla bidrag både lagstiftningstekniskt och i sak i övrigt när det gäller hur man skall utarbeta en ny lag. Olika intressenter får delge sina synpunkter. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord i den del som avser innehavskriminaliseringen har icke varit ute på ens den ringaste remissomgång. Ibland får man t.o.m. ha ett par tre remissomgångar för att sålla fram genuina och goda förslag. Jag vill säga till Lars-Erik Lövdén att det bara är att titta än en gång i backspegeln. Socialdemokraterna har inte tagit något lagstiftningsinitiativ när det gäller att komma till rätta med barnpornografin. De har snarare släppt fram den, genom 1970 års beslut, som trädde i kraft den 1 januari 1971. Det är borgerliga regeringar som har fått ta ansvaret, som har gjort det och som gör det än en gång. Jag vill gärna säga att Socialdemokraterna tog fram förslaget om att konfiskera pengar som tjänas i den här branschen. Vi tycker att det är ett utmärkt bra förslag, och vi ställer upp på det. Men utskottet är också i övrigt ense om de förslag som nu ligger, bortsett från just innehavskriminaliseringen efter det s.k. snabbspåret.

Herr talman! Först tar jag upp frågan om beredningen av ärendet. Om regeringen hade tagit justitieutskottets och riksdagens uttalande förra våren på allvar hade vi fått en beredning när det gäller kriminalisering av innehavet på ett bra sätt. Men det fanns uppenbarligen en ovilja från regeringens sida att utreda frågan på ett seriöst sätt. Det fanns en ovilja att gå fram med ett förslag om kriminalisering av innehav. På något annat sätt kan man inte tolka den departementspromemoria som togs fram, där frågan behandlades mycket summariskt, på högst två sidor. Det har inte funnits ett engagemang eller en vilja i regeringen att gå fram med ett kriminaliseringsalternativ. Det återstår naturligtvis inget annat än att riksdagen själv tar ett initiativ i frågan. Det är ju också därför som justitieutskottet -- där folkpartisterna är med om skrivningen -- uttalar sin förvåning över den behandling som regeringen har gett frågan. Det är, för att tala riksdagsspråk, en ganska stark skrivning i fråga om kritiken mot regeringens handläggning. Jag är mycket klar över att det är fråga om svåra avvägningar. Men man kommer så småningom fram till ett ställningstagande. Det ställningstagande som Socialdemokraterna har kommit fram till är att barnens intresse måste gå före de yttrandefrihets och tryckfrihetsrättsliga intressena i det här fallet.
Herr talman! Barnens intresse kommer att i rätt hög grad tillgodoses redan genom det breda konfiskationsalternativ som nu ligger på riksdagens bord. Då kommer vi att kunna ha en grund för att ta i beslag och även förverka, konfiskera, allt sådant material som påträffas, oavsett brottsmisstanke. Därigenom förhindrar vi fortsatt spridning av materialet och fortsatt upprepad kränkning av barnen. Det är i första hand det vi vill komma åt. Lars-Erik Lövdén påstår att det är först på senare tid som det här har blivit känt i någon större omfattning. Är han så säker på det? Det gjordes beslag av barnpornografi och annan pornografi i slutet av 80-talet, men det avsatte inte några större resultat hos den då förhärskande socialdemokratiske justitieministern. Barnpornografi är inget okänt begrepp -- det har förekommit tidigare, om än inte så mycket i videogram som i tryckta skrifter. Där är det fråga om precis samma kränkning. Det är just kränkningen av barnet vi skall komma åt. Jag är glad att jag får erkännandet att det rör sig om svåra avvägningar. Det är möjligen så att vi moderater tycker att just de avvägningarna gentemot konstitutionens krav är så pass svåra att de kräver en närmare belysning. Vi tycker det -- annars skulle vi inte ha reserverat oss och röstat nej när frågan var uppe till dispensprövning i utskottet. Vi tycker att det här bör beredas noggrannare, och det bör bli föremål för en bred remissomgång -- minst en omgång och gärna flera omgångar.
Herr talman! När det gäller omfattningen av barnpornografi gjorde jag inget annat än att citera departementets promemoria. Där sägs att det under den senaste tidens debatt kring sexuella övergrepp mot barn framkommit uppgifter som tyder på att denna form av sexuellt utnyttjande förekommer i väsentligt större omfattning än man i allmänhet tidigare har trott. Det sägs alltså i departementspromemorian, vilket Justitiekanslern också har hänvisat till. Det är ändå så, Henrik S Järrel, att den moderata departementsledningen har varit ytterst ovillig att bereda frågan om kriminalisering av innehav. Man har inte tagit den frågan på allvar. Man har inte velat gå fram med ett kriminaliseringsalternativ. Man har inte ens bemödat sig om att utreda frågan på ett seriöst sätt, trots att riksdagen förra våren tog ställning för det. Jag tycker att det är beklagansvärt. När jag sade att den moderata justitieministern lutar sig mot Justitiekanslern när det gäller bedömningen av om det finns ett behov av att kriminalisera innehav, berodde det på att hon påstod att det inte är säkert att det är en effektiv metod för att bekämpa den här typen av barnpornografibrott. Då hänvisade jag till vad Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har sagt. De hävdar bestämt att det är en effektiv metod för att bekämpa barnpornografibrott. Jag tycker att man måste väga in deras ord som ett tungt inlägg i diskussionen om effektiviteten med den här typen av lagstiftning.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på debatten i dag. Jag tror att många fler skulle ha varit intresserade av att följa debatten, inte minst barn. Jag har tittat upp på läktaren och jämfört med hur det såg ut i tisdags. Då var det alldeles fullt på läktaren. Det var bra. Det var en bra debatt, som gällde registrerat partnerskap. I dag är det inte fullt så mycket folk på läktaren, och det beror kanske på att de som berörs inte kan vara här, dvs. barnen själva. Om de hade haft tillfälle att vara här tror jag att de också hade tyckt att det var en mycket givande och intressant diskussion. De som använder barnpornografi är av naturliga skäl inte här -- de vill inte lyssna och inte visa sig här. Delar av debatten hade säkert inte heller barnen förstått. En del av debatten kanske de hade tyckt var litet tjafsig, med deras uttryck. Vi vuxna är talesmän för barnen och kanske också deras försvarsadvokater. Det är så jag ser min roll här i dag. Det är vi som fastställer reglerna för barnen. Det är vi som är med och stiftar lagarna för barnens bästa. Jag vill passa på att tacka KU-ordföranden för hans kraftfulla och klara ställningstagande i denna fråga. Inte minst hans huvudanförande här i dag visade på det. Tyvärr fick inte KU-ordföranden med sig den fem sjättedels majoritet som hade fordrats för att man skulle kunna agera ännu kraftfullare på detta område. Det är bara att beklaga. Thage G Peterson sade tidigare här i dag att lagarna måste förstås av medborgarna. Det är precis vad det är frågan om. Jag tror att många undrar varför riksdagen inte kan gå fram mer kraftfullt. Nu har vi förklaringen. Vi vet att det inte fanns utrymme för det i utskottet. Alla här i Sveriges riksdag önskar förhindra all slags barnporr. Naturligtvis är det så. Låt oss vara tydliga på den punkten! Vi skall inte försöka misstänkliggöra varandra när det gäller detta. Metoderna skiftar, men alla är naturligtvis ute efter samma mål. Ingen här i riksdagen försvarar förekomsten av barnporr -- denna tortyr av barn. Naturligtvis gör ingen det, även om man ibland kan misstänka att det framförs dylika tankar i debatten. Det är två intressen som kolliderar. Å ena sidan handlar det om en önskan att skydda barnen med alla till buds stående medel. Å andra sidan handlar det om en tveksamhet inför att göra en ändring i grundlagen. Detta är dilemmat. Det är förvisso ett svårt val, men vi måste ta ställning. För mig är skyddet av barn viktigare än tveksamheten inför en grundlagsändring. Ibland får jag frågan om jag verkligen tror att en kriminalisering av innehavet av barnporr löser problemet. Naturligtvis löser inte enbart denna åtgärd problemet. Också jag förstår att barnporren inte försvinner bara för att vi gör en grundlagsändring som innebär att innehavet kriminaliseras. Det handlar om en räcka av åtgärder. En del fastställs här i dag, men jag menar att kriminaliseringen borde införlivas med de andra åtgärderna. Kriminaliseringen av innehavet skulle vara en nödvändig och kraftfull markering från samhällets sida. Därför ställer jag mig bakom majoriteten i utskottet när det gäller detta betänkande. Det har bl.a. sagts här i dag att vi inte får frångå de demokratiska spelreglerna. Det används som ett argument för att inte genomföra en lagändring. Man har sagt att det vore fel att använda snabbspåret. Men de lagar och den ordning som styr arbetet i riksdagen är fastlagda. Det finns bl.a. en möjlighet att använda snabbspåret. Att det skulle vara odemokratiskt på något sätt har jag inte riktigt förstått. Om vi skulle gå fram den vägen följer vi helt den riksdagsordning och den regeringsform som vi jobbar efter. Det har också framförts i dag att det är kriminellt att producera och distribuera dessa alster men tillåtet att inneha dem. Jag menar att det är viktigt att vi också täpper till det sista ledet. Den tredje länken fattas. Som jag sade tidigare är det en kraftfull markering att kriminalisera innehavet och därmed också marknaden som sådan. Det är svårt för människor att förstå att någonting som är förbjudet att producera och distribuera ändå är tillåtet att inneha. Min slutsats är att vi skall gå vidare med frågan om en kriminalisering av innehavet. Även om vi inte lyckas få igenom en kriminalisering redan efter valet kan vi lyckas 1999, precis som utskottets majoritet har föreslagit. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Barnen måste värnas mot olika slag av övergrepp. Detta har sagts av många här i dag, men vi har olika syn på hur detta skall ske och vilka medel som skall användas för att uppnå detta. Barn riskerar ständigt att utsättas för olika slags övergrepp. Till de mer förnedrande och avskyvärda brotten som begås mot barn hör sexuella övergrepp. Dessa brott är omfattande. Antalet anmälda sexuella övergrepp har under den senaste 15-årsperioden ökat högst markant. Samtidigt vet vi att det bakom anmälningsstatistiken finns ett mycket stort mörkertal. Ett stort antal begångna brott mot barn kommer aldrig till allmänhetens kännedom. Barnens lidande på detta område är mer omfattande än vad statistiken visar. Många olika insatser krävs för att värna dessa utsatta barn. Från Centerpartiets sida har vi under flera år krävt olika lagändringar för att skydda brottsoffren, framför allt kvinnor och barn. Centern har bl.a. krävt att preskriptionstiden för sexuella övergrepp skall förlängas, vilket nu också har föreslagits från regeringssidan. Vidare har regeringen under denna mandatperiod genomfört ett antal lagändringar och straffskärpningar vad gäller sexualbrott och sexuella övergrepp mot barn. Ytterligare åtgärder krävs emellertid för att stärka barns straffrättsliga skydd mot att bli sexuellt utnyttjade. Jag kommer nu in på vår syn på barnpornografibrotten -- brott som kraftfullt måste bekämpas. Från Centerns sida har vi på flera sätt och på olika nivåer agerat för att även innehav av barnpornografi skall kriminaliseras. Vi anser det otillräckligt att det enligt dagens barnpornografilag enbart är straffbart att skildra barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden skall spridas och att sprida en sådan bild. I praktiken har lagen endast fungerat som ett begränsat spridningsförbud. Detta har å ena sidan lett till en viss självsanering av branschen, så att de värsta barnpornografiska alstren inte längre säljs öppet. Å andra sidan är det ganska lätt att komma över barnpornografiska alster. Barnpornografiska alster finns i stor omfattning på marknaden. Det har den barnporrhärva som Huddinge tingsrätt hade att ta ställning till under våren 1993 och beslagen av Norrköpingspolisen bl.a. visat. Dagens barnpornografilag är ingen censurlag; det har sagts här i dag. Den bygger i stället på tanken att någon skall anmäla olaglig barnpornografi. Frågan är vem som gör en sådan anmälan? De personer som konsumerar barnpornografi gör knappast en sådan anmälan, och polisen kan bara göra enstaka punktinsatser. Med dagens lagstiftning är det således svårt -- nästan omöjligt -- att förhindra spridning av barnpornografi. Nu anses Sverige dessutom ha blivit ett transitland för spridning av barnpornografi. Detta är oacceptabelt; det tror jag att vi alla anser. Det är mycket olyckligt för barnen att man varken i regeringen eller i konstitutionsutskottet har kunnat enas om att innehav av barnpornografi och spridning till en enstaka person skall kriminaliseras. Från Centerns sida är vi oerhört besvikna på våra regeringskamrater i Folkpartiet och Moderaterna för att de inte kunde ställa upp på Centerns och kds krav på kriminalisering av barnpornografi, vilket också Christina Linderholm poängterade tidigare. Lika besvikna är vi i Centern på kds för att partiet sedan kravet på kriminalsering av innehav av barnpornografi föll i regeringen, avvisade kompromissförslaget -- det näst bästa förslaget -- om möjligheter att beslagta barnpornografi. Vi var förvånade och undrade var kds etik och moral fanns vid det tillfället. Vi undrade också förvånat på vilket sätt kds värnar barnen genom att säga nej i det läget till det näst bästa förslaget. Ingvar Svenssons bortförklaring tidigare i dag i den här frågan tyckte jag lät mycket ihålig. Det lät mest som ett taktikagerande. Denna fråga är alltför allvarlig för att bara hanteras taktiskt. Hur många barn kommer, på grund av denna beslutsångest inom regeringen och oenigheten i frågan i konstitutionsutskottet, att få lida av sexuella övergrepp? Det får vi aldrig veta. En sak är dock helt klar, nämligen de som begår övergrepp mot barn stimuleras och inspireras av barnpornografi. I förra veckan dömdes t.ex. en man i min hemtrakt för sexuella övergrepp mot en liten sjuårig flicka. Flickebarnet hade skändats och skadats på ett mycket grovt sätt. En förklaring som mannen framförde som orsak till att han begått dessa sexuella övergrepp var att han stimulerats att begå övergrepp av barnpornografi. Det finns många skäl att kriminalsera innehav av barnpornografi. År 1989 antog t.ex. FN en konvention om barns rättigheter. I artikel 34 står att konventionsstaterna skall förhindra: att barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling, Sverige har ratificerat denna barnkonvention. Från Centerns sida menar vi att Sverige bäst följer barnkonventionens text om barnpornografi genom att ta avstånd från framställning, innehav och spridning av barnpornografi. Det har tidigare nämnts att Interpols barngrupp har kommit med krav på kriminalisering. Krav har också kommit från Europarådet och FN:s konvention för mänskliga rättigheter. På internationell nivå har många instanser begärt och önskat att vi i Sverige skall kriminalisera innehav av barnpornografi. Barnpornografi är så stötande och oacceptabelt och så kränkande för barnen att vi anser att en grundlagsändring är absolut nödvändig i det här fallet. Vi är besvikna för att det här måste vänta till Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har nogsamt noterat att Ingbritt Irhammar har bedrivit buskpropaganda mot kds ute i bygderna på grund av vårt ställningstagande när det gäller den här eventuella propositionen. Jag argumenterade för vår ståndpunkt tidigare. Det finns ett taktiskt argument. Varför skall man rulla fram tunnor med krut till oppositionen? Den substantiella och materiella innebörden av vårt ställningstagande är att eftersom det endast är KU som kan ta ställning till dispensregeln, så borde konstitutionsutskottet ha full handlingsfrihet. Detta gällde när man skulle ta ställning till att så långt möjligt pröva att sätta press på de parter som motsatte sig innehavskriminalisering. Detta var vårt syfte. Vi hade aldrig något syfte att inte utnyttja möjligheterna till andra eller tredjehands lösningar om den bästa lösningen inte skulle gå att genomföra.
Herr talman! Jag är oerhört förvånad över att Ingvar Svensson kallar vårt allvarliga krav på kriminalisering av innehav och åtgärder mot barnpornografi, såsom beslagtagande, för buskpropaganda. Vi försökte allvarligt att först inom regeringen få igenom kravet på kriminalisering. Där hade vi stöd av kds. Men det gick inte. Det har fortfarande inte gått att få igenom det här i konstitutionsutskottet. Visst hade det varit mera beundransvärt och något att vara stolt över om vi inom regeringspartierna, åtminstone i det läget, hade kunnat enats om möjligheter att beslagta i stället för att vänta och hoppas på att det skulle bli en fem sjättedels majoritet i konstitutionsutskottet. Ni spelade med barnen för taktikens skull. Det tycker jag inte är i överensstämmelse med att ni säger att ni vill värna om etik, moral och barnens bästa. Nu skall vi bara glädja oss åt att det ändå gick att få fem sjättedels majoritet för frågan i konstitutionsutskottet. Det här schabblades således inte bort helt på grund av ert agerande inom regeringen.
Herr talman! Jag har inte sagt att Centerpartiets förslag är buskpropaganda. Jag pratade om Ingbritt Irhammars agerande mot kds ute i bygderna. Det gick att få fem sjättedels majoritet. Men det kunde inte regeringen förutsätta. I så fall skulle man få låsa upp regeringspartierna på propositionsstadiet. Det fanns ytterligare åtta ledamöter i konstitutionsutskottet som hade talat för innehavskriminalsering. De hade all rätt i världen att stoppa ett förslag. Samtidigt skulle Centerpartiet och kds bli helt låsta och inte ha något som helst handlingsutrymme. Det var rent pragmatiska skäl som låg bakom. Vi visste att om vi inte skulle få igenom det bästa eller det näst bästa förslaget då skulle det ändå finnas goda chanser att få igenom det tredje bästa förslaget, vilket nu har skett.
Herr talman! Fortfarande har jag inte förstått vad Ingvar Svensson menar med att kalla mitt agerande ute i bygderna för buskpropaganda. Jag har förklarat och ställt frågor i bygderna. Precis på samma sätt har jag gjort i artiklar i massmedierna, som ni har haft chans att svara på men undvikit. Jag undrar varför ni har agerat på ett sådant oetiskt och omoraliskt sätt att vi inom regeringspartierna inte fick igenom ett förslag om kriminalisering. Om vi hade fått igenom ett förslag om beslagtagande i regeringen, skulle det inte ha uteslutit möjligheten att i konstitutionsutskottet få ihop fem sjättedels majoritet för kriminalseringskravet, om viljan hade funnits. Det fanns enbart taktik och oetik från kds sida.

Herr talman! Innan jag går in på sakfrågan, måste jag ändå få säga att man inte upphör att förvånas över en del uttryck i denna kammare. Det som Ingbritt Irhammar nyss sade är nonsens. Bakgrunden är att innan alla möjligheter för en innehavskriminalsering var uttömda kunde man inte kompromissa bort en sådan här fråga. Det gäller att driva frågan om barnens skydd. Ingbritt Irhammar sade att vi väntade och hoppades på KU. Vi kristdemokrater försökte med alla medel övertyga om att en innehavskriminalisering borde komma till stånd. Vi vill ha ett beslut om detta nu. Att vi skall anklagas för detta är häpnadsväckande. Det hade varit helt fel att skicka ut signalen att man inte på alla möjliga sätt försöker få till stånd en innehavskriminalisering. I all vänlighet ber jag Ingbritt Irhammar att sluta med dessa dumheter. Låt oss tillsammans ägna oss åt att vinna en klar majoritet för innehavskriminalsering. Dagens frågeställning borde medföra att var och en av oss i denna kammare litet extra funderade över vad som är vår arbetsuppgift som riksdagsledamöter och lagstiftare. På vems uppdrag sitter vi här i riksdagen? Jag själv, som är från Norrköping, fick i december och under jul och nyårshelgen ta del av Norrköpingspolisens arbete med barnpornografihärvan. För att effektivt kunna bekämpa dessa vidrigheter ansåg, och anser, polis och åklagare att det är nödvändigt med en förstärkt lagstiftning. Är det inte min plikt att agera när jag har fått ta del av detta? Lever jag upp till det uppdrag som väljarna har gett mig om jag inte agerar när vi har en lagstiftning som inte skyddar barn mot sådant som de som tvingats se materialet kallar för barnmisshandel och barntortyr? Jag tycker inte det. Därför skrev Margareta Viklund och jag själv en motion från kristdemokraterna som vi lämnade in på vårriksdagens första dag. Flera har också arbetat med den här frågan under lång tid, vilket framkommit under debatten. Jag trodde i januari att alla partier och alla ledamöter i kammaren skulle ha en inställning till lagstiftningsarbetet som innebar att vi skulle sätta till alla klutar för att få stopp på det som utredarna benämner barnmisshandel och barntortyr. Det har dess värre inte blivit så. Att vi nu fortsättningsvis under flera år inte kommer att ha en lagstiftning som i tillräcklig omfattning skyddar det finaste vi har, våra barn, är smärtsamt. Jag tror att det är helt obegripligt för svenska folket. De partier som motsätter sig en kriminalisering av innehav av barnpornografi bär ett tungt ansvar för detta. Det vi nu, trots moderaternas och folkpartisternas motstånd, ändå kan göra är att skicka en tydlig signal till de barn som utsatts för, och fortsättningsvis utsätts, för övergrepp. Det är ett övergrepp varje gång de här vidrigheterna visas. Barnen som utsätts bär fysiska och psykiska ärr av övergreppet under resten av livet. De utnyttjade barnen tvingas leva med vetskapen att deras förödmjukelse och förnedring kan fortsätta att cirkulera och visas under många år. Denna signal innebär att en klar majoritet inte accepterar dessa övergrepp utan vill ha en lagstiftning som följer FN-konventionen om barns rättigheter. Vi vill ha en lagstiftning som uppfyller det aktionsprogram för förebyggande av handel med barn, barnprostitution och barnpornografi som antagits av kommissionen för mänskliga rättigheter. Vi måste också skicka en signal till vår omvärld om att Sverige inte är ett land där den här typen av alster accepteras. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården säger att han inte upphör att förvånas över mitt agerande. Låt mig då säga att jag är mycket förvånad och besviken över kds agerande i den här frågan. Ett regeringsförslag om beslagtagande av barnpornografi hade lett till att förslaget mer garanterat kunnat gå igenom i kammaren. Nu får vi vara glada att det gör det ändå. Det hade krävt en enkel majoritet här i kammaren. Men att taktiskt agera och överlämna den här frågan till konstitutionsutskottet krävde en majoritet på fem sjättedelar. Därmed spelade ni med barnens bästa. Dan Ericsson i Kolmården frågade vilken signal vi skulle ha gett till konstitutionsutskottet genom att lämna ett regeringsförslag om möjligheter att beslagta barnpornografi. Vi hade väl gett den signalen att vi ansåg att detta var mycket viktigt och tyckte att det var nödvändigt att få igenom ett sådant lagförslag. Vi hade inte spelat roulett med frågan i konstitutionsutskottet. Det finns inget som hindrar konstitutionsutskottet att ta upp olika lagförslag i utskottet oberoende av vad regeringen har lagt fram för förslag tidigare. Det finns inget som hindrar att konstitutionsutskottet prövar frågan om kriminalisering av innehav av barnpornografi även om regeringen hade tidigarelagt ett lagförslag om beslagtagande. Det är jag och vi i Centern som inte upphör att förvånas över den dubbelmoral som kds visar i den här frågan.
Herr talman! Min förvåning upphör fortfarande inte. Nu går Ingbritt Irhammar ännu längre och börjar att tala om dubbelmoral. Vi kristdemokrater har hela tiden haft ambitionen att få till en kriminalisering av innehav av barnpornografi så fort som möjligt. Att avhända oss detta i ett tidigt skede hade varit att direkt ge en felaktig signal om att vi inte tog frågan på tillräckligt allvar för att driva den i botten och försöka få till en kriminalisering av innehav av barnpornografi. Ingen möda skall sparas för att åstadkomma detta. Ingbritt Irhammar talar om att vi spelar roulett om barnens bästa, Vi kristdemokrater har drivit denna fråga konsekvent rakt igenom. Ingbritt Irhammar talade tidigare i debatten om sjabbel. Det är kanske det det handlar om i regeringskretsen. Om alla partier som står för en kriminalisering av innehav av barnpornografi hade haft en fasthet i den här frågan hade det kanske hållit ännu bättre även här i kammaren så småningom. Nu nådde vi inte ända fram, men vi har kommit ett litet steg på vägen genom det här betänkandet. Jag uppmanar än en gång Ingbritt Irhammar att sluta upp med dessa dumheter och anklagelser.

Herr talman! Vi i Centern är resultatinriktade. Vi säger att vi vill värna barnens bästa och på alla sätt komma åt barnpornografin. Om det ena inte praktiskt går att genomföra i den ena instansen försöker vi nå en majoritet för det näst bästa förslaget. Det försökte vi göra i regeringen när det gällde möjligheter att beslagta barnpornografi. Det sade ni nej till. Vi hade kunnat få ett resultat redan där. Ni avhände er den möjligheten och överlämnade frågan, utan att känna till resultatet, till konstitutionsutskottet och hoppades på att det skulle bli en majoritet för kriminalisering av innehav och beslagtagande av barnpornografi där. Det blev inte så, Dan Ericsson i Kolmården. Detta visar att ni spelade med frågan. Vi kan gemensamt glädjas åt att det gick att få en majoritet på fem sjättedelar för möjligheten att beslagta barnpornografi. Men det fanns ingen garanti för detta i förväg. Jag kallar det för dubbelmoral när man inte alltid utnyttjar möjligheterna när det finns en chans att nå ett resultat som innebär förbättringar. Det är väl inte så att ni inte känner till att konstitutionsutskottet, trots att regeringen hade lagt fram ett förslag om beslagtagandemöjligheter, kunde lagt fram ett förslag om kriminalisering av innehav av barnpornografi om det hade funnits en majoritet på fem sjättedelar?
Herr talman! Det är inte kds som politiserar eller taktiserar i den här frågan. Det är helt uppenbart efter dessa inlägg. Det är Ingbritt Irhammar som av någon anledning tar tillfället i akt att angripa vårt parti. Vi har mycket entydigt drivit den här frågan i regeringen och här i riksdagen i konstitutionsutskottet. Det är möjligt att anledningen till att hon gör det är politisk. Kds har definitivt inte taktiserat och politiserat. Herr talman! Även kds är resultatinriktat. Men i just den här frågan handlar det om att verkligen driva den i botten. Vi skall inte skicka ut en signal om att detta är en fråga där vi kan kompromissa. Det är därför som vi i kds prövar alla möjligheter, även i konstitutionsutskottet och i riksdagen, innan vi går in på ett andrahandsalternativ som är så mycket sämre. Min uppmaning till Ingbritt Irhammar står kvar. Låt oss samla oss för att övertyga dem som ännu inte är inne på en kriminalisering av innehav av barnpornografi! Sluta upp med den här typen av angrepp på ett parti som har varit konsekvent i den frågan, Ingbritt Irhammar!

Herr talman! Debatten har varit lång och ibland väldigt hätsk. Det kanske inte gagnar frågan i slutänden. På området pornografi, även barnpornografi, finns i dag inte så mycket forskning. Men man kan lugnt konstatera att den forskning som finns bl.a. från Sverige och Norge är tillräcklig för ett beslut om att ytterligare försöka begränsa efterfrågan på och framställning av barnpornografi.

Filmerna används dessutom för att få barnen samarbetsvilliga. Barnpornografin används alltså för att begå nya brott. Både framställning och spridning av barnpornografi förutsätter ett allvarligt brottsbalksbrott och används även för att begå nya brott. Därför kan jag inte se att det främst handlar om ett yttrande och tryckfrihetsbrott. Det jag främst vill ta upp i mitt anförande, eftersom det inte finns med i betänkandet, är den rekommendation som Nordiska rådet tog vid sin 44 session här i riksdagen vecka 10. En enig generalförsamling beslutade om en rekommendation -- A 1064 -- efter ett medlemsförslag från våra finska riksdagsledamöter.

Till de nordiska ländernas regeringar riktades också rekommendationen att de nordiska länderna var för sig och tillsammans skall efterleva barnkonventionen och tolka barnkonventionen på samma sätt. I den debatt som föregick beslutet i juridiska utskottet, där jag själv satt med, ställde vi oss en del frågor som jag skall försöka sammanfatta. När vi skulle definiera problemet frågade vi oss först om det innebär en påtaglig skada. Det gör det ju. Vi frågade oss om det finns alternativa lagar och sanktioner som kan användas, och om de är tillräckliga. Vi fann, liksom man har gjort i konstitutionsutskottet, att det finns allvarliga luckor. Det gäller bl.a. ny datateknik, import och export samt rätten att beslagta sådant som påträffas i bagage. Vi frågade oss om lagstiftningen skulle bli ett effektivt medel för att stoppa denna olagliga verksamhet. Vi kan konstatera att samma osäkerhet finns när det gäller sådant som exempelvis narkotikabrott och smuggling. Vi frågade oss om lagstiftningen är brottsförebyggande. Den är naturligtvis brottsförebyggande, eftersom den kommer att innebära att efterfrågan minskar. Om vi får en lagstiftning mot innehav kan man inte längre åka till Thailand och begå övergrepp som man spelar in och tar med sig hem för eget bruk eller visning, eftersom det då skulle vara möjligt att beslagta filmerna redan i tullen. Har vi resurser att ta hand om den nya brottsrubricerade laglösheten? Det skulle ju underlätta om det var straffbart med innehav. Man skulle då inte behöva göra omfattande utredningar för att konstatera om personen tittat på alstret ensam eller tillsammans med andra, hur många det spritts till osv. Norge har redan kriminaliserat innehav. Det har åtminstone inte kommit till min kännedom att man haft problem med lagen. Däremot är det omvittnat från norsk polis att tullbeslagen minskat väsentligt. Det har alltså haft verkan när det gäller import och export. Genom att ratificera barnkonventionen har vi förbundit oss att lösa frågan för barnens skull. En rekommendation i Nordiska rådet innebär en uppmaning till både riksdag och regering. Frågan kommer säkert att följas upp även i Nordiska rådet i fortsättningen. Jag är glad över de små förbättringar som kunnat åstadkommas, men beklagar verkligen att vi inte kunde komma längre.

Herr talman! Jag glömmer dem aldrig. Ögonen som tittade på mig med skräckblandad uppgivenhet. De tillhör ett litet barn, en flicka, som just utsatts för sexuella övergrepp på film. Jag bär dem med mig för alltid. Jag bär dem i mitt hjärta där de gör mig plågsamt medveten om att jag deltagit i ett sexuellt övergrepp, eftersom jag tittat på barnpornografi. Jag bär dem i min hjärna där de talar uppfordrande till mig att detta måste få ett slut. Innehav av barnpornografi måste kriminaliseras. Det var i januari 1993 som jag var inbjuden till Skälet till det var att jag tillsammans med Eva Hedkvist Petersen och Inger Hestvik under några år motionerat i riksdagen för åtgärder mot sexturism. Begreppet sexturism hör ju nära samman med barnpornografi. Det är ett känt faktum att tyvärr många medborgare i vårt land far till andra länder för att få sina böjelser för sex med barn tillfredsställda. I konferensen deltog också Lars Lundin, den polis som utredde det som kom att kallas Huddingehärvan. Ett halvår tidigare, i juni 1992, hade Huddingepolisen gjort ett stort beslag av barnpornografi. Flera av filmerna i beslaget var inspelade under sexresor till Thailand, Filippinerna och Sri Lanka. Nu hade Lars Lundin klippt ihop en fem minuter lång filmsekvens som visade brottstycken av det ca 300 timmar långa beslaget. Att det var en fruktansvärd upplevelse vet de av er som tvingat er igenom de här minuterna. Filmen visade med all önskvärd tydlighet sambanden mellan sexturism, sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi. Det här är viktigt att komma ihåg: sexturism och sexuella övergrepp förutsätter varandra, barnpornografi och sexuella övergrepp förutsätter varandra. Det är av den anledningen som vi måste stoppa sexturism och barnpornografi för att också komma åt de sexuella övergreppen mot barnen, vare sig de bor i vårt land eller någon annanstans. Det krävs en helhetssyn på barnpornografin, ett avståndstagande som kommer till uttryck i en kriminalisering av innehavet. En för övrigt otillförvitlig barnporrnjutare får hållas, sade Christina Linderholm. Jag instämmer i hennes upprördhet och vill ge kammaren ett exempel från januari 1985 rörande helhetssyn. I en partimotion om ökad rättstrygghet, med Ulf Adelsohn som första namn, skriver Moderata samlingspartiet: ''Statsmakterna bör sätta upp normer för vad som är ett önskvärt resp. ett oönskat beteende i samhället. I detta fall bör normen vara att all icke medicinskt betingad användning av narkotika är förkastlig och helt främmande för vår kultur. En sådan norm skulle utgöra ett starkt stöd för de människor och ideella organisationer som försöker motarbeta narkotikamissbruk bland ungdomar. En lagändring av detta innehåll skulle ha stor symbolisk betydelse. Den skulle även visa konsekvens från lagstiftarens sida. Det är ju orimligt att den handling som all narkotikabrottslighet ytterst vilar på, nämligen konsumtionen är tillåten.'' Hur kan detta höra hemma i denna debatt? undrar ni. Jo, vi gör ett enkelt byte. Vi byter ut ordet narkotika mot barnpornografi. Då blir innehållet ett annat. Statsmakterna måste sätta upp normer för vad som är ett önskvärt resp. ett oönskat beteende i samhället. I detta fall bör normen vara att all användning av barnpornografi är förkastlig och helt främmande för vår kultur. En sådan norm skulle utgöra ett starkt stöd för de människor och ideella organisationer som försöker motarbeta barnpornografi. En lagändring av detta innehåll skulle ha stor symbolisk betydelse. Den skulle även visa konsekvens från lagstiftarens sida. Det är ju orimligt att den handling som all barnpornografibrottslighet ytterst vilar på, nämligen innehav är tillåten. Så tillbaka till historien. Efter Rädda barnens konferens för ett och ett halvt år sedan beslutade jag mig för att följa upp tidigare motioner om sexturism med en motion om barnpornografi, bl.a. med krav på kriminalisering av innehav. Jag tillfrågade den tvärpolitiska barngruppen om vi skulle väcka en gemensam motion, men så blev inte fallet, bl.a. med hänvisning till den ''mycket omfattande utredning'' som pågick inom Justitiedepartementet. Det var första gången jag hörde talas om den. I stället skrev jag en motion tillsammans med Ingegerd Sahlström. I svaret i justitieutskottets betänkande JU16 hänvisas igen till det pågående arbetet, och i kammardebatten den 25 mars fick jag veta av företrädaren för regeringssidan att detta skulle bli en stor och omfattande utredning. Eftersom vi brukar ha som praxis att avvakta en utredning avstod jag från att yrka bifall till vår motion i detta hänseende. Det har fått en bitter eftersmak. Föga anade vi då att Justitiedepartementets arbete skulle förhalas på ett sådant sätt att förslag inte skulle kunna läggas fram i tid för en grundlagsändring. Jag vill, herr talman, hävda att Justitiedepartementet med flit förhalade frågans handläggning, om det inte är så, vilket är än mer allvarligt, att Justitiedepartementet, som är ytterst ansvarigt för brottsbekämpningen, var okunnigt om vilka regler som gäller för en grundlagsändring. Ingegerd Sahlström svar på en fråga till justitieministern om sexuellt utnyttjande vid framställning av pornografiska alster. I debatten hänvisade Gun Hellsvik omigen till Promemorian kommer att presenteras redan under våren, sade hon. ''I det sammanhanget kommer bland annat frågan om en eventuell utvidgning av förbudet mot barnpornografi att beröras.'' Så blev det dags för domstolsprövning av Huddingehärvan. Det var då Stockholms tingsrätt öppnade porrbutik. Med offentlighetsprincipen som grund kunde pedofiler i hela vårt land skicka efter kopior av bevismaterialet -- dessutom till ett mycket lågt pris. Det bör understrykas att hela Sverige reagerade. -- Så här får det inte gå till, sade man. Barnrättsorganisationer och riksdagsledamöter sökte lösningar på problemet, och flera frågor ställdes till statsrådet Laurén. I samband med frågedebatten om bevishanteringen/distributionen vid Stockholms tingsrätt underströk jag omigen betydelsen av en innehavskriminalisering för statsrådet Reidunn ''Dessutom anser jag att man snarast bör kriminalisera innehavet av barnpornografi -- jag vet att departementet förbereder ett sådant förslag. Jag undrar om statsrådet har någon synpunkt på frågan om försvarlighet kring hantering av barnpornografiska alster.'' Jag fick inget svar. Före den här debatten kom emellertid regeringens proposition om sekretess i mål om barnpornografibrott samt Justitiekanslerns förslag till KU. I samband med det motionerade Ingegerd Sahlström och jag igen och underströk vårt krav på kriminalisering av innehav av barnpornografi. Konstitutionsutskottet avstyrkte vår motion i sitt betänkande och behandlade inte problematiken i det här hänseendet närmare. Av den anledningen tog jag upp frågan igen i debatten i kammaren den 2 juni. Det är mer än ett år sedan: ''En kriminalisering av innehav skulle ju göra det omöjligt att sprida barnpornografi också från en tingsrätt. Då säger man inte bara att det är förbjudet att sprida och framställa utan att det faktiskt är ett övergrepp mot barn varje gång som man använder sig av film, tidning osv.'', sade jag i debatten. Så blev det höst, och i november kom den hett efterlängtade promemorian från Justitiedepartementet. Det var med bestörtning alla vi som kämpat mot barnpornografi, riksdagsledamöter, barnrättsorganisationer och alla andra ute i vårt land fick reda på att den stora omfattande utredningen berörde frågan på en halv sida. I sitt svar hänvisade justitieministern till raderna i promemorian om att en kriminalisering skulle ''kräva grundlagsändringar som skulle innebära väsentliga avsteg från sedan länge tillämpade tryckfrihetsrättsliga principer''. Det var ställningstagandet i frågan. Gun Hellsvik sade: ''Jag finner alltså för närvarande inte anledning att inta någon annan ståndpunkt i den aktuella kriminaliseringsfrågan än den som har redovisats i departementspromemorian.'' Det var vid debatten den 3 december förra året som Ulla Pettersson informerade justitieminitern om att det endast kvarstod 14 dagar för regeringen att lägga fram ett förslag om en grundlagsändring. Det stod emellertid klart att något förslag inte skulle komma. Justitieministerns inställning stod klar av följande citat: ''Vilka instrument skall vi ha för att kunna gå in i andra människors bostäder eller andra typer av lokaler för att kontrollera ett eventuellt innehav?'' Jag tycker att det är fel ände att börja en diskussion om kriminaliseringen av innehav av barnpornografi med att framställa den som ett krav på en integritetskränkande polisstat. När frågan gällde narkotika var synen en helt annan. Europaparlamentet beslutade om sin skarpa och mycket långtgående rekommendation mot barnpornografi, gick tiden ut för regeringens möjligheter att lägga fram ett förslag till grundlagsändring. Jag lämnade då in en fråga till justitieministern för att få veta om regeringen ändå hade övervägt en grundlagsändring. Jag frågade om ifall eventuella grundlagsändringar togs upp i samband med partiledaröverläggningarna. Detta visade sig vara mycket dumt gjort av mig, för det kom senare att användas av statsministern och justitieministern i både frågesvar i kammaren och i diverse pressmeddelanden som ett slagträ i debatten. Ja, det framställdes som om det i själva verket var Thage G Petersons, Ingvar Carlssons och Gudrun Schymans fel att propositionen inte hade kunnat framställas i tid. Denna mycket infekterade stämning hade troligtvis sin grund i den folkstorm som startade i samband med polisens andra större beslag av barnpornografi i Norrköping. Jag vill emellertid understryka att när jag, tillsammans med Ulla Pettersson och Ingegerd Sahlström, i januari återupprepade kravet på kriminalisering av barnpornografi, var det inte för att vi var utsatta för något drev. Jag vill här också tala om att den tvärpolitiska barngruppen i riksdagen i januari i år väckte en motion om barnpornografi, vilken behandlas i detta betänkande. Jag vill gärna säga att jag, och jag hoppas att jag gör mig tolk för hela gruppen, är mycket nöjd med den behandling som vår motion har fått i KU, utom när det gäller behovet av en kriminalisering av innehav redan nu. När världen förändrar sin lagstiftning, står vi stilla. Vi säger nu att vi kan frånta människor barnpornografi, samtidigt som de i grundlagen är skyddade att äga densamma. Trots att jag personligen är oerhört besviken på Ingela Mårtenssons ställningstagande, vilket jag också har sagt till henne personligen, kan jag ha en viss respekt för den som säger att man vill belysa frågan om en tryckfrihetsförändring från flera håll. Men jag betvivlar starkt att Moderata samlingspartiet över huvud taget vill ha en kriminalisering av innehav av barnpornografi. Jag måste säga att debatten här i dag inte har fått mig att ändra ståndpunkt i denna fråga. Ola Karlsson belyste ju litet av den historiska utvecklingen av denna fråga. Det är inte alltid som vi har skäl att vara stolta över vår historia. Även om moderater och socialdemokrater för 24 år sedan hade olika syn på den pornografi som fanns då och om synen i samhället var annorlunda då, kan jag erkänna att vi kanske, mot bakgrund av vad vi vet i dag, hade fel då. Men jag tycker att ni moderater har lika fel i dag, när ni har samma inställning som vi hade då. Jag förstår inte, när ni kritiserar dessa ställningstaganden, att ni inte inser att ni samtidigt kritiserar er själva. Herr talman! Med denna uppräkning har jag velat visa att kravet på kriminalisering av innehav av barnpornografi inte är en ny fråga. Riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott har inte svävat i okunnighet om vilka krav som har funnits. Inte heller regeringen har varit ovetande om vilka förväntningar som fanns på departementspromemorian. Ändå belystes problematiken kring en kriminalisering av innehav av barnpornografi med bara några rader. Som jag tidigare sade är det inte heller så, att jag har känt mig tvingad till dessa krav av något drev. Mina ställningstaganden bygger i stället på ett mycket moget övervägande. Men jag vill understryka att jag, som en folkets företrädare, också anser att den allmänna rättsuppfattningen måste vara vägledande för vårt lagstiftande arbete. Jag vill gärna instämma med Ylva Annerstedt att i valet mellan skyddet av pedofilerna och skyddet av barnen, väljer jag barnen. Ett brev inkom till Rädda barnen, ett av många, många. En flicka i Gävle skriver: Jag är 14 år och kunde själv vara en av de där oskyldiga, hjälplösa barnen. Det är ju omänskligt hur någon kan förstöra dessa barns liv så totalt. Ännu mindre kan jag förstå hur någon genom att titta på detta kan få något slags njutning. De borde låsas in eller få något slags hjälp. Den svenska lagen kan i alla fall inte tillåta att någon innehar en sådan där video, för om den gör det, då skäms jag över att bo i detta land. Herr talman! Under många år har jag arbetat för barnens rättigheter i barnorganisationer, i UNICEF, som FN-delegat, som socialdemokrat och som riksdagsledamot. Jag har med stolthet representerat mitt land i olika internationella sammanhang, men nu tvingas jag erkänna att jag skäms. När land efter land skärper sin lagstiftning, när FN:s särskilda rapportör och Interpol uppmanar alla att göra detsamma, då säger Sverige: Vi måste vänta till 1999. Det gjordes ingenting under tre år, då kan inte vi göra något under åtta år. Jag skäms för att internationellt representera ett land, vars lagstiftning sätter pedofilernas rätt före barnens. Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att barnens rätt kan försummas.

Herr talman! Det har sagts många ord här i dag om barnens situation. Det har uttryckts många fördömande ord om barnpornografi. Det är väl få saker eller händelser som gör de flesta av oss vuxna så upprörda som just när barn, som står och skall stå under vårt beskydd, utsätts för våldsövergrepp. Jag anser att vi alla vuxna har ett gemensamt, generellt ansvar för barnens situation, oavsett vem som är vårdnadshavare. Även om navelsträngen klipps vid födelsen är barnen inte på något sätt färdigutvecklade så att de själva och självständigt kan möta livet. Det är ju vi vuxna som skall ge dem trygghet, kärlek och annat så att de har en grund att bygga sina fortsatta liv på. Att missbruka det förtroendet och utsätta barn som ännu inte enligt vuxnas begrepp har färdiguppbyggda referensramar för skändliga övergrepp är väl något av det skamligaste och mest förnedrande vi kan göra. Att vara offer för t.ex. barnpornografins profitörer är något av det mest förödmjukande och förnedrande som ett barn överhuvud taget kan utsättas för. Det barnpornografiska materialet finns i tidskrifter, kortfilmer, spelkort, fotografier och videor. Det skildrar barn från tre års ålder -- kanske yngre -- som är involverade i alla former av sexuella aktiviteter. Barn som har blivit utnyttjade har inte bara fallit offer för illvilliga handlingar utan bär också med sig dessa handlingar genom hela livet. För varje gång någon tittar på en film eller någon annan produkt upprepas överfallet. Herr talman! I samband med den s.k. barnpornografihärvan i Huddinge drevs en lagändring snabbt igenom. Det har vi fått höra förut. Från den 3 juni 1993 blev barn och våldspornografi undantagna från offentlighetsprincipen. I anslutning till barnpornografihärvan höjdes också många röster för ett förbud mot innehav av barnpornografi. Europarådet antog år 1991 en rekommendation som bl.a. tar upp frågor om sexuellt utnyttjande. I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna att särskilt undersöka möjligheten att kriminalisera innehav av barnpornografi. Sverige liksom många andra länder skrivit under, slås det fast att konventionsstaterna särskilt skall vidta alla lämpliga nationella bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra ''att barn utnyttjas i pornografiska framställningar och i pornografiskt material.'' Också i aktionsprogrammet för förebyggande av handel med barn, barnprostitution och barnpornografi som antogs av Kommissionen för mänskliga rättigheter slås det -- i resolution 1992/74 -- fast att länder ''som ännu inte infört lagstiftning som kriminaliserar att producera, distribuera eller inneha barnpornografiskt material, anmodas göra detta.'' Det är således många internationella instanser som givit entydiga besked i frågan om just barnpornografi. Sett ur bara den aspekten är den förhalning vi i Sverige utsätter frågan om kriminalisering och innehav av barnpornografi för mer än märklig. Herr talman! Jag är tacksam för att konstitutionsutskottet tog tag i frågan om barnpornografi. Det är bra att vi nu kan fatta ett beslut om kriminalisering av innehav av barnpornografi. Men det är tråkigt att beslutet inte kommer att kunna träda i kraft förrän år 1999, dvs. att det inte gick att få den enligt reglerna fastställda majoriteten fem sjättedelar för att få ett snabbt beslut. Man kan bara gissa hur många barn som under tiden fram till 1999 kommer att gå under och få sina framtida liv förstörda. Herr talman! Det är ganska märkligt att en majoritet i konstitutionsutskottet gått med på att göra vissa tillfälliga och snabba ändringar i grundlagen som kommer att hävas i samband med att förbud mot innehav av barnpornografi träder i kraft år 1999 -- jag tänker framför allt på frågan om konfiskering av barnpornografi -- men att man inte kunde ställa sig bakom en snabbare behandling av kriminalisering av barnpornografi. Jag förstår inte det där. Som jag sade inledningsvis har alla vuxna ansvar för barnen. Jag tror att politiken skulle se helt annorlunda ut om vi i det politiska beslutsfattandet tog litet mer hänsyn till barnen och deras situation. Om vi gjorde det tror jag att många politiska beslut skulle se helt annorlunda ut. För den som inte bär på bördan av att vara speciellt lagkunnig är det också svårt att förstå att de grundläggande principerna om yttrande och informationsfrihet i medier som skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för många kan vara viktigare än det undantag som en snabb kriminalisering av innehav av barnpornografi skulle innebära. Jag anser att de argument som anförs mot en snabb kriminalisering av innehav av barnpornografi inte håller med tanke på de moraliska och andra förpliktelser som vi har mot våra barn. Herr talman! Jag är djupt besviken över att man inte kunde få en enig front för en snabb behandlig av frågan om innehav av barnpornografi. Men som läget nu är tillstyrker jag ändå konstitutionsutskottets betänkande 1993/94KU28. Herr talman! Till sist skulle jag vilja säga en annan sak som inte direkt har med det här att göra. Jag fick höra att det tal Berith Eriksson höll när hon var uppe i talarstolen nyss förmodligen var det sista hon håller här i kammaren. Jag kunde inte låta bli att pika henne innan jag gick upp i talarstolen och säga att jag nog tycker att hon har varit en av de flitigaste talarna här i kammaren. Jag frågade henne lite försmädligt om det var hon som hade jour i dag. Jag måste säga att jag verkligen uppskattar Berith Erikssons engagemang här i kammaren för de små och svaga och för minoriteter både i vårt land och i andra länder. Även om vi inte har varit med i samma utskott har vi ändå haft anledning att arbeta tillsammans just för de små och utsatta grupperna. Jag tänker på vårt engagemang bl.a. för människorna i Bosnien, i Kosovo, i Turkiet och på andra håll i världen, men också i den här frågan. Tack, Berith Eriksson! Håll kvar engagemanget!

Herr talman! Alla har vi i dag givit uttryck för vår avsky för företeelsen barnpornografi. Jag, som vid flera tillfällen i denna kammare har argumenterat för en kriminalisering av innehav av barnpornografi, måste dock beklaga att vi trots allas avståndstagande inte har kunnat nå fram till ett förslag som skulle göra det möjligt att redan efter valet få en lagstiftning gällande innehavet. Under förra och förrförra året diskuterades barnpornografi vid flera tillfällen i denna kammare på precis det vis som Margareta Israelsson redogjorde för. Vi var några stycken ledamöter som gång på gång försökte att få justitieministern att påskynda ett lagförslag. Jag måste erkänna att jag trodde på Gun Hellsvik och hennes goda vilja ett tag. Då, liksom tidigare i dag, talade justitieministern om utredningar, om kunskaper och om lagprövningar. Men vad hände? I den promemoria som jag trodde skulle kunna ge möjligheter till en öppning i frågan avfärdades kravet på kriminalisering av innehav av barnpornografi på några korta rader. Man konstaterade att kriminalisering av innehav av barnpornografi inte borde genomföras. Jag måste erkänna att jag kände mig mycket sviken -- dels av det negativa beskedet, dels av att promemorian lämnades så sent att riksdagens möjlighet att agera var kraftigt beskuren. Så stod då hoppet till KU. Enligt FN-konventionen om barns rättigheter skall beslut som bäst gagnar barn vara vägledande för oss. Det är uppenbart att moderaterna i KU inte gör samma tolkning som jag när det gäller vad som bäst gagnar barn. Jag vet efter andra beslut i kammaren att moderater och socialdemokrater inte tolkar barns bästa på samma sätt, men jag trodde faktiskt att vi i den här frågan skulle kunna arbeta tillsammans. Man har i dag i kammaren talat om ett snabbtåg. Jag kan bara beklaga att justitieministerns tåg har stått still, och det har stått still alldeles för länge. I Socialdemokratiska kvinnoförbundet, som jag tillhör, har vi diskuterat och penetrerat den här frågan, och det är just utifrån barnens rättigheter som vi ställer kravet om en kriminalisering av innehavet. Det är inte i första hand straffet, utan det är att barn skall skyddas, som är det viktiga. De barn som en gång blivit utsatta för förödmjukande handlingar och tortyr skall veta att de här bilderna inte får förekomma hemma hos någon. De skall veta att man inte kan titta på dessa bilder. De skall veta att samhället står på deras sida. Om jag tar som exempel beslaget i går i Trelleborg, är jag övertygad om att marknaden inte hade varit så stor, om innehav av barnpornografi hade varit kriminaliserat. Det gäller att ge de rätta signalerna. Jag är medveten om att det är en allvarlig sak att ändra grundlagen och att varje inskränkning i yttrandefriheten måste prövas noga. Men sedan något år tillbaka menar jag att det har blivit uppenbart att en kriminalisering av innehav av barnpornografi är ofrånkomlig. Herr talman! Debatten i dag har varit lång. Det har varit många talare. Just nu saknar jag Inger René i kammaren. Hon sade nämligen i sitt anförande tidigare i dag att vi skulle ha tilltro till varandra. Hon tog avstånd från den låga debattnivå som ibland har förekommit. Jag hade velat ställa frågan till Inger René vad hon menar med låg debattnivå. Jag har tillsammans med Maj-Inger Klingvall skrivit debattartiklar i det här ämnet för att tala om och ge uttryck för vårt ställningstagande när det gäller barnpornografi. Den 24 maj fick vi ett svar av Inger René i Arbetet Väst. Inger René skriver där om ''ett beklämmande apspel'' och att ''rötmånadsinläggen har börjat''. Tala om lågvattenmärke i debatten! Herr talman! Jag kan inte få något svar av Inger René nu, men jag hoppas att jag skall få det vid något annat tillfälle. Jag skulle vilja fråga Inger René om hon anser att det är ett beklämmande apspel att arbeta för barns rättigheter.

Herr talman! Ny demokrati har många gånger kritiserat förfarandet i riksdagen att hänskjuta saker och ting till beredningar, i hopp om att det skall bli något resultat. Denna debatt visar, som många andra före mig har talat om, att man inte skall tro så mycket på det här, för det är inte säkert att det blir som man vill att det skall bli. Riksdagen hade kunnat avgöra frågan om kriminalisering av barnpornografi den 25 mars i fjol. I debatten då stödde Ny demokrati Vänsterpartiet, som hade reserverat sig till förmån för en motion av bl.a. Margareta Israelsson om att kriminalisera barnpornografin. Vänsterpartiet stödde oss när det gällde skärpta åtgärder mot våldspornografi. Vi var de enda i riksdagen som tyckte att detta var lämpligt. Däremot träffade jag företrädare för regeringspartier som efteråt tyckte: Det är bra att ni rör om i det där. Men, vet du, jag var feg och röstade med regeringen. Det är beklämmande att höra detta från ledamöter i den lagstiftande församlingen. Jag hade en interpellationsdebatt med Reidunn Laurén den 7 maj i fjol. I och med att man framställer en interpellation inbjuder man andra till att delta i debatten, om de tycker att ämnet är intressant. Margareta Viklund skrev, hörde jag, en artikel om varför ingen gjorde något. Jag undrar: Margareta Israelsson? Var var Ingegerd Sahlström? Varför deltog ni inte i debatten? Det var precis under tiden som målet i Stockholms tingsrätt pågick. Jag hänvisade till FN:s barnkonvention, och statsrådet Laurén svarade att denna regering gör allt för att leva upp till de åtaganden man har gjort när det gäller barnkonventionen. Vi hörde tidigare i dag justitieminister Gun Hellsvik säga att hon tycker illa om att man från vissa håll ''utmålar oss moderater som försvarare av barnpornografi''. Jag kan förstå att man får den uppfattningen, sedan jag hört Birger Hagård omnämna barnpornografi som ''en marginell företeelse''. Jag är van vid väldigt mycket. Jag har fått en stol kastad på mig vid ett gruppmöte, och jag skrek inte då, men när jag hörde Birger Hagård säga detta ville jag nästan skrika. Jag tackar Thage G Peterson för hans arbete i konstitutionsutskottet. Det arbete han har gjort där är ett viktigt steg mot en kriminalisering av barnpornografin. Jag tycker dock att det är beklagligt att detta kraftfulla agerande skulle dröja till Socialdemokraterna kom i opposition. Det är ofrånkomligt att man tänker att det verkar vara en liten smula populistiskt, eftersom det är valår i år. Jag skulle slutligen vilja fråga Birger Hagård som representant för Moderaterna, om han tycker att Sverige lever upp till de konventionsåtaganden man har gjort. Ingegerd Sahlström hänvisade till FN:s barnkonvention, artikel 34. Jag skall inte upprepa detta, men i inledningsparagrafen står det att konventionsstaterna ''beaktar att, såsom anges i deklarationen om barns rättigheter, barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad, innefattande lämpligt rättsligt skydd''. I artikel 3 står det: ''Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinrättningar, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ'' -- och detta är riksdagen -- ''skall barnets bästa komma i främsta rummet.'' Jag vill återigen fråga Birger Hagård, om han tycker att konstitutionsutskottet eller ledamöterna i riksdagen lever upp till detta, med tanke på att Reidunn Laurén sade att denna regering, där Justitiedepartementet leds av ett moderat statsråd, har uppfattningen att man gör allt för att leva upp till sina konventionsåtaganden. Därmed yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan. Jag yrkar dessutom bifall till motionerna K426 och K440 yrkande 2, vad gäller kriminalisering av våldspornografi.
Herr talman! Det finns all anledning att understryka att vi moderater självfallet aldrig någonsin har försvarat barnpornografi, tvärtom. Men vi skiljer på mål och medel. Målet måste vara att få bort övergreppen mot barnen, att få bort barnpornografin helt och hållet. Frågan är vilka medel man skall använda. De medel som vi har för närvarande är den kriminalisering som har skett av såväl produktion som distribution. Nu vill vi gå ett steg längre och införa en konfiskering. Däremot säger vi att vi inte vet vad det skulle föra med sig om man också kriminaliserade innehavet. Barnpornografi är förvisso icke någon marginell företeelse i sig, men när det gäller det stora frihetsbegreppet som sådant, tryckfriheten och yttrandefriheten i dess helhet, är det naturligtvis bara en liten del av komplexet. Nu vill vi alltså gå vidare, men vi säger att vi måste veta vad en kriminalisering av innehavet skulle föra med sig. Det är icke klarlagt vilka konsekvenser detta skulle få på andra områden, inte heller vilka effekter som en kriminalisering skulle kunna få. Om man, Karl Gustaf Sjödin, kunde tala om för mig att alla problem löses bara vi kriminaliserar innehavet, då skulle jag säga: Vi skall mycket noga överväga och se om vi kanske inte trots allt skall införa en kriminalisering av innehavet, om det inte får alltför svåra konsekvenser på andra områden. Men det kan man inte säga. Vi vet ingenting om effekterna, ingenting om konsekvenserna. Vi vet bara att vi den vägen inte kan påverka den spridning som äger rum via digitala system och datasystem. Till sist frågan om vi lever upp till våra åtaganden när det gäller konventioner av olika slag. Förvisso gör vi det. Vi har skärpt straffen för barnpornografibrotten, fyrdubblat straffen den 1 juli förra året, och nya straffskärpningar är förestående. Vi är inte de enda som inte vill förbjuda innehav av barnpornografi. Danskarna har haft en liknande debatt. Danskarna har för sitt vidkommande avvisat en kriminalisering tills vidare. Vi får se vad en utredning kan komma fram till. Detta är det svar jag kan ge Karl Gustaf Sjödin.
Herr talman! Jag tycker att det var ett häpnadsväckande uttalande med tanke opinionen i den här saken, även om jag förstår vad Birger Hagård åsyftade. Det har dock varit en laddad debatt inte minst i kammaren i dag. Det är sant, Birger Hagård, att man förmodligen inte löser alla problem genom att kriminalisera saker och ting. Men man har i annan lagstiftning -- jag tänker på narkotikalagstiftningen -- tagit till sådana här saker för att förebygga att grövre kriminalitet skall få fortsätta. Det är därför vi har gått så långt i narkotikalagstiftningen att man t.o.m. kan få fängelsestraff för konsumtion av narkotika, detta därför att det är bra i förebyggande syfte. Jag håller med Birger Hagård om att vi inte löser alla problem därmed. Men med tanke på att Sverige ratificerat FN:s barnkonvention skall vi göra allt för att barnens bästa skall komma i främsta rummet. Därför tycker allmänheten att det är märkligt att vi inte sätter barnen i främsta rummet i förhållande till tryckfrihetslagstiftning. Herr talman! Av tekniska skäl kan jag tydligen inte yrka bifall till motionerna. Jag tar tillbaka mitt yrkande därvidlag och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill påminna Karl Gustaf Sjödin om att grundlagen, precis som tidigare Inger René framhöll, är till för att skydda alla, vuxna såväl som barn. Grundlagen är någonting som man skall vara mycket varsam med när det gäller ändringar av olika slag. Man måste veta vilka eventuellt negativa konsekvenser det kan föra med sig. Man måste väga dem mot de positiva. En avvägning måste göras och göras noggrant. Sedan får man se vad det kan ha för inverkan i olika sammanhang. Jag vill dock säga att polisen ingalunda är maktlös i vårt land. Polisen har gjort ett nytt stort beslag av barnpornografi i går. Vi vet att Norrköpingshärvan, och tidigare också Huddingehärvan, har rullat upp. När vi nu dessutom ger polisen konfiskeringsvapnet har vi kommit en bra bit på vägen. Men som sagt får en vidare utredning visa om vi skall gå ännu längre och vilka medel vi i så fall skall använda. Målet finns det inga som helst frågetecken kring, det har jag klargjort tillräckligt tydligt i debatten.
Herr talman! Visst skall grundlagen skydda alla, men på många områden finns det undantagsbestämmelser där man tagit bort saker och ting därför att man anser att det är angeläget. Barnen är vårt samhälles främsta tillgång. Ett land som inte sätter barnen i främsta rummet är ett barnfientligt samhälle, anser jag. Det må vara min personliga ståndpunkt. Jag tror att det finns många med mig som anser det. Birger Hagård nämner att polisen har många möjligheter att komma åt detta problem. Ja visst, jag känner väl till det på grund av min bakgrund som polis. Men jag hänvisar till vad riksåklagaren Torsten Jonsson har sagt och många andra i utredningar, exempelvis Madeleine Leijonhufvud. Det finns många jurister som anser att man kan hitta lösningar utan att träda grundlagarna för när -- för att uttrycka mig på juristspråk.

Herr talman! Kolleger! Sju timmar, 24 talare före mig -- jag gör en kort sammanfattning. Det är ganska fantastiskt. Här har det diskuterats om våra grundlagar. Det är inte en diskussion om vad som är rätt och riktigt däri. Civilkuraget att ändra i grundlagen finns inte i detta speciella fall. Men i fråga om valperioden gick det lätt som en plätt. Jag läser i en meningsyttring av suppleant Bengt ''Mot bakgrund av de förslag som väckts och diskuterats i riksdagen och den offentliga debatten delar Vänsterpartiet konstitutionsutskottets förvåning över hur regeringen behandlat frågan om kriminalisering av innehav av barnpornografi. Möjligheten att redan från den 1 januari 1995 genom grundlagsändring införa kriminalisering av innehav av barnpornografi och överlämnande av enskilda exemplar av redan spridda barnpornografiska filmer har prövats enligt 8 kap. 15 § regeringsformen. Dessa möjligheter har tyvärr blockerats av en minoritet i konstitutionsutskottet.'' förhindrar alltså att demokrati skall råda. Jag finner inga ord! Upp till bevis alla som har varit och talat om barnens bästa. För barnens skull, för vår framtid yrkar jag på återförvisning av ärendet till utskottet för förnyad behandling. Skall fem personer få förhindra att demokrati får råda? Det köper inte jag. Då kan dessa fem personer få förklara för hela svenska folket varför man gör på detta sätt. Vad är det för dunkla intressen i pedofilverksamhet? Vi har här fått en historieskrivning av Gun Hellsvik. Hon visade en sida ur Aftonbladet från den 7 oktober 1988. Där stod: Barnporren måste stoppas. Laila Freivalds: Vi måste visa att vi menar allvar. Detta har man då tagit till intäkt för att man inte har gjort någonting. Nej, mina damer och herrar, läs grundlagen! I 1 kap. 4 § regeringsformen står det: ''Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.'' Det tycker jag att vi har skött väldigt dåligt. Vi har alltså en möjlighet att redan från den 1 januari 1995 kriminalisera innehav av barnporr. Så gör man inte det på grund av fem personer som har gjort en tolkning. De är rädda och vet inte vad som kan hända. Jag har aldrig hört talas om något liknande, inte i hela mitt liv faktiskt. Detta är nog den värsta dagen i riksdagens historia. Det måste det vara. Man skyller på att man inte vet vad som kommer att ske. Därför väntar man till 1999. Då skall man kriminalisera. Varför går det då? Gör det nu! Ja, det är faktiskt ganska svårt det här. Men kan det vara juristerna som ligger bakom detta? Vad är det för dunkla intressen? Om jag inte minns alldeles fel tog en vänsterpartist upp en visa som ingick i Juridiska föreningens sångbok. Denna visa har lästs upp i denna kammare. Jag skäms för att referera till den. Varför just jurister? Innan jag kom in i Sveriges riksdag var det två grupper av människor som jag tyckte väldigt illa om. Det var av olika anledningar psykologer och journalister. Efter ett år i Sveriges riksdag fick jag lägga till ytterligare två grupper. Kan ni gissa vilka? Jo, jurister och -- ni får ursäkta mig -- folkpartister, visserligen inte alla folkpartister, men i alla fall. Jag står fast vid det. Och jag står fast vid mitt yrkande. Nu får vi se hur det går. Det krävs bara en tredjedel av era röster för att ärendet skall återförvisas. Nu får vi se om ni har så mycket kurage att ni ställer er bakom en återförvisning till utskottet. Upp till bevis för alla vackra ord som har sagts här om barnens bästa osv.! Nu sitter ni i saxen allihop. Det skall bli kul att se hur det går i omröstningen om en stund. Nej, då skyller man på teknikaliteter, på paragrafer och jag vet inte allt. Det skall bli väldigt intressant att se hur det går.

Herr talman! När vi nu har kommit så här långt i denna debatt är det stor risk för att alla som yttrar sig låter som grammofonskivor. Jag får väl ta den risken. Men det är nog trots allt nödvändigt att upprepa ett och annat argument, i synnerhet efter det att jag har tagit del av Catarina Rönnungs yttranden. Catarina Rönnung säger att det är synd att regeringen inte har lagt fram ett förslag som på ett heltäckande sätt förmår att sätta stopp för barnpornografi. Den här regeringen har bl.a. genomfört straffskärpningar. Det är ett sätt för samhället att markera sitt avståndstagande från samhällsföreteelser. Man har försökt att ännu starkare markera att man tar avstånd från barnpornografibrott och sexualbrott riktade mot barn. Detta är mer än vi kan säga att socialdemokratiska regeringar gjorde under 80 En socialdemokratisk regering avskaffade 1970, med ikraftträdande den 1 januari 1971, tukt och sedlighesparagrafen. Barnpornografi var en ganska känd företeelse även under 70 och 80-talen, låt vara att de stora beslagen har gjorts nu. Men det gjordes beslag -- och det vill jag än en gång säga -- redan i slutet av 80-talet, men det föranledde inga straffskärpningar eller överväganden om kriminalisering av innehav från socialdemokratiska regeringar. Om jag inte tar fel -- jag är litet osäker -- antogs FN:s barnkonvention i slutet av 80-talet av FN och ratificerades därefter av riksdagen. Då hade vi en socialdemokratisk regering. Om den hade tagit konventionen på allvar, hade den väl i så fall inlett ett kriminaliseringsarbete rörande innehavet, eftersom man uppfattar konventionstexten som tvingande. Men det är den egentligen inte från folkrättslig synpunkt. Det är en rekommendation. Herr talman! Vidare konstaterar jag att denna regering har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma till rätta med denna problematik. Vi skall nu också utreda förutsättningarna för en kriminalisering. Vi har inte motsatt oss det principiellt från moderat sida. Men frågan måste beredas noggrant och framför allt bli föremål för en bred remissomgång, så att man får höra sakkunniga instanser i samhället.

Herr talman! Det är roligt att höra att Catarina Rönnung har varit aktiv och i varje fall uppvaktat borgerliga regeringar och justitieministrar tidigare under sin riksdagskarriär. Synd bara att hon inte har uppvaktat sina egna, socialdemokratiska justitieministrar i samma ärende. Det hade varit klädsamt i och för sig. Jag konstaterar än en gång att det är under borgerliga regeringsperioder som straffskärpningar och förslag till lagstiftningsåtgärder t.ex. rörande barnpornografibrott har kommit till. Det är ovedersägligen på det sättet. Därmed kan man dra slutsatsen att de borgerliga har känt ett större ansvar för att komma till rätta med denna problematik än vad socialdemokraterna har gjort.

Herr talman! Detta kallas politik -- det möjligas konst. Här hör man nu hur det ena blocket, socialdemokraterna, anklagar det andra stora blocket, regeringsblocket med moderaterna som främsta företrädare, fram och tillbaka. Jag tycker att det sätt som detta ärende behandlats på kan liknas vid hyckleri. När jag tillfrågar personer brukar jag få svar. Det jag van vid. Jag frågade några ledamöter var de var den 7 maj i fjol, när jag deltog i en interpellationsdebatt. Anledningen till att jag ställde en interpellation var att alla skulle kunna vara med och diskutera. Dessa ledamöter har försvunnit. Jag har inte fått svar än. Det kanske beror på att svaren är litet genanta. I vanliga fall brukar man få svar när man ställer frågor. Till sist vill jag säga följande till Henrik S Järrel.
Herr talman! Jag tycker att detta är litet av populism, Catarina Rönnung, från företrädare för Socialdemokraterna. Ni hade kunnat delta i debatten tidigare, i fjol. Nu är det valår. Nu agerar ni kraftfullt. Samtidigt tycker jag att moderaterna är de som svikit mest i detta ärende. Hade de ställt upp hade vi kunnat besluta om en kriminalisering av barnpornografi.

Herr talman! Jag blir mycket förvånad när jag lyssnar på Catarina Rönnungs inlägg. Hon sade att skärpta straff har ringa betydelse. Den stora skillnaden mellan kriminalisering och konfiskation är ju möjligheten att straffbelägga dem som innehar barnpornografiskt alster. Med konfiskation är det möjligt att beslagta och förstöra alstren. Kriminaliseringen gör det dessutom möjligt att straffbelägga dem som innehar barnpornografi. Nu säger Catarina Rönnung att straffen har ringa betydelse. Varför agerar hon då så mycket för en kriminalisering? Vad gäller vetskapen om pornografins skadlighet 1970 är inte det som Catarina Rönnung säger riktigt. Låt mig återigen citera herr Trana i Stockholm. Han sade så här: ''Vad sedan gäller själva pornografivågen tror jag fuller väl att det finns individer som kan ta skada av att komma i kontakt med pornografi, det må gälla bilder, film eller litteratur. Men på vilka områden är det inte som människor tar skada? Vi vet att det på våra landsvägar dödas över 1 000 människor om året. Hur många tusen som blir invalider vet jag inte, men det är åtskilliga. Inte är vi därför inne på tanken att vi skall förbjuda trafiken på vägarna.'' Herr Trana, socialdemokrat i Stockholm, fortsätter: ''Jag har mer och mer kommit till den uppfattningen att den här vågen måste ha sin gång, och att det blir en självsanering.'' Och visst, herr Trana i Stockholm hade rätt. Det blev en självsanering, inte inom pornografin men väl inom socialdemokratin, och det skall vi hälsa med tillfredsställelse.

Herr talman! Om vi ställer samma fråga till Riksdagens utredningstjänst i dag kommer vi inte att få besked om all den barnpornografi som finns eller alla de övergrepp som sker i landet. Det hör till dessa alsters natur att allt inte produceras offentligt. Barnpornografi har funnits i en alltför stor omfattning både under 1960 och 1970-talen, och också under 1980-talet, trots spridningsförbud och mycket annat.

Herr talman! Jag blev under debattens gång informerad av John Bouvin om att han avsåg att yrka på återremiss till utskottet i syfte att ännu en gång låta de moderata representanterna ompröva sitt ställningstagande till innehavskriminalisering från den 1 januari 1995. Jag har således haft viss tid att begrunda John Bouvins yrkande. Jag kan i och för sig ha förståelse för att John Bouvin som ledamot av riksdagen känner maktlöshet över att den majoritet som finns i kammaren för en innehavskriminalisering inte skall få bestämma om en sådan från den 1 januari 1995. Men nu är grundlagen sådan att det är konstitutionsutskottet och inte riksdagen som avgör dispensfrågan. Det fordras för övrigt i KU, vilket John Bouvin säkerligen vet, fem sjättedels majoritet, dvs. en kvalificerad majoritet. Det är inte så att juristerna i konstitutionsutskottet ligger bakom detta med några dolda skrivningar, utan konstitutionsutskottet har fattat helt korrekta beslut på egen hand. Vid två tillfällen har KU prövat frågan om innehavskriminalisering, dels vid dispensbeslutet den 3 maj, dels när man tog ställning till innehavskriminalisering från den 1 januari 1999. Jag har tolkat dagens debatt som att flera representanter för Moderata samlingspartiet har gjort klara deklarationer om att man vill har frågan om en innehavskriminalisering utredd innan man prövar den på nytt. Därför tror jag inte att en återremiss till KU är meningsfull. Dessutom måste jag få nämna ett par ord om tidsaspekten för kammaren. En återremiss fordrar att riksmötet förlängs. Om vi i KU sammanträder i kväll och moderaterna ändrar sig, måste betänkandet skrivas om i icke ringa grad vad gäller förhållandet mellan innehavskriminaliseringen och konfiskationsdelen. Trycklov skulle kunna lämnas på lördag morgon. Tryckning och bordläggning tar två dagar, och debatt och beslut i kammaren kan ske tidigast på onsdag i nästa vecka. Det är för övrigt den 15 juni, dvs. den sista dagen för en förlängning av riksmötet. För dagen efter fordras en urtima riksdag. Mot denna bakgrund har jag diskuterat John Bouvins återremissyrkande med representanter för majoriteten i KU, och det har inte funnits något stöd för en återremiss. Jag vill därför, herr talman, yrka avslag på John Bouvins återremissyrkande.

Herr talman! Alltså är detta bara ett spel för gallerierna. Olof Palme sade en gång att politik är att vilja. I detta fall vill man inte -- så enkelt är det. Men vi måste tänka på våra barn! Skall vi vänta till 1999? Detta är inte klokt. Jag bibehåller mitt yrkande, och sedan får vi se om denna kammares ledamöter står för barnens bästa eller för paragrafer och för att vi skall få det lätt. Vad spelar en urtima riksdag för roll? Är inte detta värt det? Mitt yrkande står alltså kvar, och så får vi se hur ledamöterna i denna kammare beter sig.

Herr talman! För mig som har tre småbarn känns den här dagen mycket tung; det skall jag villigt erkänna. Jag jobbar gärna en månad till under sommaren för att skydda våra barn i samhället. Det är det viktigaste som finns. Jag skäms faktiskt när jag hör att vi skall skylla på att vi måste jobba några dagar extra. Innehav av narkotika är förbjudet. Jag vill bara säga att skillnaden mellan en narkoman och ett barn är att när man första gången tar narkotika så gör man det av egen fri vilja, men inget barn i världen går in i ett sexuellt utnyttjande av fri vilja. Där har ni en stor jäkla skillnad! Jag skall faktiskt säga mitt hjärtas rena mening till svenska folket. I dag skäms jag. Jag skäms för att det inte finns en bred majoritet i denna riksdag som kan fatta beslut om förbud mot innehav av barnpornografi. Jag skäms; det erkänner jag. Jag ber hela svenska folket om ursäkt för att det inte finns en fullständig majoritet i riksdagen, och jag gör det för dem som inte har vett att själva be om ursäkt till väljarna. Ute bland folk vill en överväldigande majoritet ha förbud mot innehav av barnpornografi, men de folkvalda här inne vill det inte. Jag blir ruskigt ledsen och näst intill förbannad när vi inte kan fatta ett så enkelt beslut. Vi skall skylla på en massa grejer, som att vi måste ha urtima riksdag. Vi kan inte stanna kvar utan skall hem och lata oss i hängmattan. Det är bedrövligt. Vet ni vad jag skall säga om någon frågar mig vad jag jobbar med nu när jag kommer hem? Jag skall inte säga att jag är riksdagsman; det skäms jag för mycket för att säga. I stället skall jag säga att jag jobbar som försäljare.

I mitt inledningsanförande talade jag för Vänsterpartiet. Dessa fem partier, som har en majoritet i riksdagens kammare, vill ha en innehavskriminalisering, därtill i första hand redan från den 1 januari 1995 och i andra hand, när inte det gick, från den 1 januari 1999. Men att detta inte kan genomföras beror på att frågan har blockerats av att man inte erhöll en kvalificerad majoritet i konstitutionsutskottet. Det fordrades alltså 13 av 15 ledamöters röster för att man skulle kunna förelägga ett lagförslag om kriminalisering från den 1 januari 1995. På den punkten ber jag Peter Kling att inte ställa de fem partier som vill ha en innehavskriminalisering vid skampålen. Dessa fem partier har gjort ett klart ställningstagande för en innehavskriminalisering, men det blockerades sedan i konstitutionsutskottet. När jag yrkade avslag på återremissyrkandet hade jag noterat att Moderata samlingspartiet vid två tillfällen har prövat frågan om innehavskriminalisering och röstat nej. Man har också här i kammaren i dag gjort tydliga deklarationer om att man inte är beredd att pröva frågan igen utan att en utredning görs. Jag tycker i och för sig att representanter för Moderata samlingspartiet, liksom för Folkpartiet, möjligen själva skulle kunna säga detta i debatten här i dag. Jag behöver inte vara ombud för dessa två partier. Min deklaration baserades närmast på att det inte var meningsfullt att på nytt återföra frågan til konstitutionsutskottet. Sedan gav jag också några synpunkter på själva tidsaspekten, men den har inte varit avgörande för mig. Om jag skulle få ett ord från Moderaterna om att de var beredda att vika sig i denna fråga arbetar jag med glädje hela juli månad för att åstadkomma ett sådant förslag. Det vill jag gärna få sagt till riksdagens kammare.
Herr talman! Thage G Peterson och jag är tämligen överens om detta. Jag sade faktiskt i talarstolen att jag bad om ursäkt för minoriteten. Därmed sade jag att majoriteten är för det förslag som Ny demokrati står för, liksom de övriga fyra partier som Tage G Peterson nämnde här. Jag tror nämligen att Moderaterna är delade i denna fråga, och jag vet att Folkpartiet är delat. Skall då en handfull ledamöter här i kammaren, kanske 20--40 stycken, stoppa ett sådant förslag? Det är därför jag säger att jag skäms för att jobba här i dag, och det står jag för. Ni får håna mig hur mycket ni vill, men jag gör faktiskt det.
Värderade talman! Jag kan inte låta bli att inleda med en kommentar till Peter Kling. Han sade att han när han kommer hem från riksdagen inte tänker tala om att han är riksdagsledamot. Jag kan förstå det, för risken är ju att han får följdfrågan: Vilket parti representerar du? Jag begärde ordet mest för att göra en sorts röstförklaring. Jag har väckt en motion i den här frågan, motion 1993/94:K405. Jag har stor respekt för dem som agerar för att skydda yttrande och tryckfrihetsgrundlagarna. Efter att ha lyssnat på den här debatten tycker jag egentligen att alla argumenterar för precis samma sak. Varenda en har varit noga med att tala om hur illa man tycker om det som är orsaken till debatten i dag. Därför menar jag att skillnaden är så liten att det egentligen inte kan vara något problem för någon att stödja konstitutionsutskottets hemställan. Folk utanför det här huset uppfattar sådana här finesser som finlir, som inte hör till i sådana här politiska debatter. Vi är valda ombud för Sveriges folk, inte valda förmyndare. Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att replikera Carl Carl-Johan Wilson syftar på att jag inte vågar säga att jag tillhör Ny demokrati, men det vågar jag. Vi har nämligen fått rätt i många politiska frågor. Carl Johan Wilson syftade på våra bråk. Innan ni går på och attackerar dem, vädjar till er att läsa er egen historia, om hur ni hade det när era partier bildades. Gör det först -- sedan kan vi ta den diskussionen.
Värderade talman! Jag skulle med stolthet redovisa Folkpartiets historia för Peter Kling. Han kan få låna en bok som beskriver detta. Åtskilliga partier i den här kammaren har haft problem med sin historia -- man har bytt namn, osv. -- men vi kan känna stolthet över den historia som Folkpartiet har. Peter Kling är välkommen att lära sig litet grand av den.

Herr talman! Jag vill bara med anledning av bl.a. Thage G Petersons sista anförande deklarera att det som jag har tagit ställning till i konstitutionsutskottet är huruvida vi skall använda oss av en undantagsregel och använda det s.k. snabbspåret. Jag har däremot inte tagit ställning mot en kriminalisering av innehavet av barnpornografi.